Herr talman! Jag sade att tanken att lägga alla sektorns problem i en enda utredning var fel. Jag håller fast vid att den tanken var fel, Ines Uusmann, oavsett när beslutet fattades i riksdagen, dvs. även om det var den 16 mars 1994. Ines Uusmann måste väl ändå erkänna att resultatet av det här arbetet har blivit en flopp. Hon nämnde själv sjöfarten. Jag sade att jag blev misstänksam när jag läste direktiven. Vi kan väl konstatera att de stolta principerna om sjöfarten inte betyder särskilt mycket eftersom man i direktiven förbjöds att över huvud taget behandla beskattningen. Det är det stora problemet som gör att den svenska handelsflottan för närvarande flaggas ut i mycket rask takt. Är inte detta ett misslyckande så säg? Ines Uusmann säger att miljömålen läggs fast, men medlen för att uppnå dessa miljömål läggs i malpåse över valet. Det sker naturligtvis för att inte oroa väljarna. Jag skulle vilja fråga: Är Ines Uusmann lika säker som Jarl Lander på när de här skattehöjningarna ungefär kan komma? Tror hon också att en eventuell regeringsförhandling med Socialdemokraternas stödpartier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, kommer att leda till så höga skattehöjningar som dessa partier kräver, eller vad har ni att sätta emot där? Slutligen: Är inte en snabbstängning av Barsebäck, som enligt utredningarna ökar koldioxidsutsläppen med 1,2 miljoner ton enbart under 1999 något kontraproduktivt jämfört med de högre skatter som ni vill lägga på vanliga svenska familjer för att minska koldioxidutsläppen?
Herr talman! Jag har respekt för att vi har olika meningar om det var bra eller inte att tillsätta en kommunikationsutredning, det som sedan blev KOMKOM. Den här utredningen har fått tjäna två syften. Dels har den fått göra den utvärdering som faktiskt förutsattes i 1988 års trafikpolitiska beslut men som aldrig kom till under Mats Odells innehav av portföljen på Kommunikationsdepartementet. Dels har den fått ta ett helhetsgrepp om samverkan och miljöanpassning inom transportsystemet. Jag hävdar fortfarande att utredningen gjort ett oerhört bra jobb. Vad gäller sjöfarten och det exempel som Mats Odell tar upp handlar det, såvitt jag förstår, den Bäckströmska utredningen om rederistödet. Det har aldrig varit en förutsättning i Kommunikationskommitténs arbete att syssla med rederistödet. Den utredningen pågår fortfarande och arbetar nära med parterna på sjöfartens område för att lösa de tekniska problem som kvarstår där. Tafikbeskattningsutredningen är intressant att ta upp om vi kunde ha litet mer tid och vara litet mera seriösa på det här området. Det handlar om hur vi skall se på trafikbeskattningen. Skall det bara vara en fiskal diskussion, eller skall det vara en fråga om att använda det som ett styrmedel? Jag och mitt parti förfäktar att vi behöver använda avgifter och skatter som ett styrmedel. Vi har varken intresse för eller behov av att av fiskala skäl öka trafikens beskattning, men det kan finnas en möjlighet och nödvändighet att styra om avgifterna så att de blir mera rättvisa och mera miljöinriktade.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att styrmedel är det vi vill ha. Jag har i mina inlägg koncentrerat mig på att peka på svagheten i en strategi som tar sikte på att enbart skapa ett styrmedel i Sverige för ett globalt problem. Regeringen vägrar hårdnackat att driva på frågan inom EU, där det nu finns en växande förståelse för att faktiskt utnyttja majoritetsbeslut för att införa miniminivåer på beskattningen av miljöskadliga utsläpp. Men den svenska regeringen, under hänvisning till att det här skulle leda till en överstatlighet på finanspolitikens område vägrar att göra detta. Det är ett slag i ansiktet vad gäller argumentet att Sverige behöver finnas i EU och när det gäller att komma till rätta med de svåra miljöproblem som vi har. Den andra frågan som Ines Uusmann inte svarade på är: Är det inte litet svårt att möta vanliga människor den dagen en socialdemokratisk regering skall genomföra stora skattehöjningar för svensk trafik, när man samtidigt släpper ut 1 200 000 ton koldioxid genom att stänga Barsebäck?
Herr talman! Låt mig säga att ett långsiktigt hållbart samhälle kan baseras varken på fossila bränslen eller på kärnkraft. Det är därför vi i regeringen arbetar på att i lugn och bra takt avveckla kärnkraften och ersätta fossila bränslen med alternativa energislag. Vi kan inte genom att hänvisa till att vi skall ha sämre miljömål för trafiken säga att vi måste behålla kärnkraften. Vi får inte ett bättre resultat i miljöpolitiken på det sättet. Det var det ena. Det andra handlar om CO2-skatten och federalismen. Jag vet att det finns vissa partier i vår riksdag som är betydligt mera federala i sin inställning är socialdemokraterna är när det gäller Europapolitiken. Jag trodde inte att kd tillhörde de partierna. Jag tycker att man skall ha respekt för att det just på skattepolitikens område är viktigt att gå varsamt fram. Vi har på de områdena en mellanstatlig hållning. Jag tycker att vi skall behålla den.
Herr talman! Det var intressant att kommunikationsministern inledde med att hänvisa till Sven-Gösta Signell sade var faktiskt att den dåvarande politiken framför allt inte tog hänsyn till sjötransportens förutsättningar. Sedan gör man en utredning som helt förbiser sjöfartens betydelse, och kommunikationsministern tycker att det var en väldigt bra utredning. Det svar som nu lämnas är att dessa problem får Godstransportdelegationen lösa. Det är en typiskt socialdemokratisk korporativ modell där olika intressenter gemensamt skall komma överens om hur man skall komma vid sidan av marknadens krav. Det blir sällan några bra lösningar. Delegationen har ju inga verktyg för att hantera frågan. De enda verktyg som fungerar är antingen ökade subventioner eller regleringar. Det har funnits en uttalad ambition från Statens järnvägar att ta över alla de oljetransporter som går längs den svenska kusten till järnvägen. Ett led i detta skall vara att få statsmakten att slopa banavgifterna. Det har man nu lyckats med. Tycker Ines Uusmann att det är bra att hela oljetransporthanteringen flyttas över från kustsjöfarten till järnvägen? Om hon inte tycker det, hur tänker kommunikationsministern i så fall hantera den frågan?
Herr talman! Sjöfartens och svenska handelflottans betydelse för transporterna är oomtvistlig. Där har Tom Heyman och jag precis samma uppfattning. Nu är det så väl ordnat här i världen att de investeringar som behövs för att sjöfarten skall fungera i väldigt hög grad handlar om hamnanläggningar. Vattnet behöver vi inte investera i mer än vad gäller farleder och lotsutkikar. Hamnarna och anläggningarna på land kommer att kraftigt uppgraderas i och med att sjöfarten i investeringsarbetet kommer att ha samma ställning som övriga transportslag genom att man kommer med i investeringsplaneringen, vilket är unikt, för det har inte skett förut. Tom Heyman säger att Godstransportdelegationen är en korporativistisk inrättning.

Det är faktiskt transporterna på godsområdet som man skall få ett helhetsgrepp omkring. Frågan att SJ skulle vilja ta över alla oljefrakter vill jag överlämna till SJ. Det är klart att operatören SJ precis som rederierna vill ha så många transporter som möjligt.
Herr talman! Så är det naturligtvis, och vad gäller SJ låter man skattebetalarna stå för en stor del av kostnaden. På det sättet får man ett bättre utgångsläge för sin fraktprissättning. Jag tror att det resonemang som kommunikationsministern för om Godstrafikdelegationen tyvärr inte leder till annat än nya krångliga regleringar. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att jag tycker att det är häpnadsväckande att kommunikationsministern här håller ett långt anförande med olika synpunkter men icke med ett ord berör att regeringen nu lägger fram förslag som innebär att man flagrant åsidosätter den budgetlag som regeringen tidigare själv har lagt fram. Lagen var inspirerad av ett enigt finansutskott under den förra regeringsperioden när det gällde hur trafikinvesteringarna skulle hanteras. Jag tycker att det här är häpnadsväckande, herr talman.
Herr talman! Jag har förstått att Statens järnvägar inte är särskilt populärt hos Moderata samlingspartiet. Det må så vara, men banavgifterna är faktiskt vad gäller samtliga järnvägsoperatörer konkurrensneutrala. Om det finns andra operatörer än SJ på banan, kommer dessa naturligtvis att få samma banavgifter som SJ skulle få. Även privata alternativ skulle alltså kunna komma in, om nu det är målet. Vad gäller budgetlagen har det faktiskt kunnat konstateras att denna inte har åsidosatts.

Herr talman!

Vad sedan gäller dieselskatten - "skatten som försvann", som jag sett i en rubrik i en tidning - vill jag säga att den inte på något sätt kom från himlen. Det fanns i Kommunikationskommitténs betänkande väl avvägda resonemang om dieselbeskattningens förhållande till bensinbeskattningen. Det var då inte underligt att det i förberedelserna till propositionen fanns anledning att pröva det ställningstagande som man hade gjort i Kommunikationskommittén. Vi fann dock att det var rimligt att den här typen av ekonomiskt styrmedel får samsas med den övriga trafikbeskattningen. Av den anledningen var det också rimligt att pröva alltsammans i Trafikbeskattningsutredningen. Men förslaget kom alltså ursprungligen från Kommunikationskommittén, och där finns det i underlag från SIKA och från andra håll ordentliga beräkningar av varför man hamnade på olika tal.
Herr talman! Beträffande kommunikationsministerns svar vill jag säga att jag har svårt att se att några förutsättningar ändrades under beslutsprocessen vad gäller underlaget för en höjning av dieselskatten. Därför måste man se förklaringen till uppskjutningen av en höjning som ytterst formell. Jag tar för givet att det är regeringens ståndpunkt att en sådan höjning kommer att införas. Förhoppningsvis slipper vi vänta för länge på den. Det andra som jag skulle vilja ta upp är att den strategi för att uppnå miljömålen som regeringen talar om är, enligt mitt sätt att se, väldigt diffus. Det finns t.ex. en väldigt otydlig koppling mellan BNP-ökning och ökning av transportarbetet i förhållande till miljömålen. Det är också en ganska otydlig koppling till utvärderings och planeringsprocessen när det gäller introduktion av nya bränslen. Över huvud taget har jag svårt att se en direkt koppling mellan de politiska åtgärder som man föreslår och den strategi för att uppnå miljömålen som man talar om.
Herr talman! Den sista repliken innehöll inte några frågor. Jag nöjer mig därför med att hävda att de mål som nu finns i den transportpolitiska propositionen är mycket väl avvägda. Dock är inte alla medel i detalj utformade, utan för detta krävs ett fortsatt utredningsarbete. Vi hoppas att riksdagen skall ställa sig bakom det.
Herr talman! Låt mig först säga att jag delar kommunikationsministerns syn på samverkan och helhetssyn som grunderna för ett transportsystem. Men jag förutsätter också att man i ett transportsystem för hållbar utveckling låter regionalpolitiken och miljöpolitiken komplettera varandra. En god regionalpolitik ökar möjligheterna till en god transportpolitik. En god transportpolitik ökar möjligheterna till en god regionalpolitik. När regeringen nu skriver att man förutsätter att transportsystemet skall motverka nackdelar av långa transportavstånd går man därför ifrån Kommunikationskommitténs och även Centerns förslag till skrivningar. Man skriver om att kompensera nackdelarna. För mig är det en väsentlig skillnad mellan att motverka och att kompensera. Motverka är betydligt mera aktivt än att kompensera. Jag tolkar den här skrivningen som uttryck för att man inte tar så hårt på de regionala målen i propositionen. Det saknas även ett etappmål. Herr talman! Bara en kort fråga, som handlar om någonting annat. Jag tycker att det var rätt skönt att höra att kommunikationsministern på grundval av sin helhetssyn med emfas framhöll att varken fossila bränslen eller kärnkraft får rum i ett långsiktigt hållbart samhälle. Det vet alla, men alla säger det inte. Vi har med anledning av detta motionsvägen framhållit att det är vår målsättning att införa en nollvision för alla fossila bränslen. Vi lägger ut en plan för att vid vissa tidpunkter ha fasat in respektive fasat ut vissa mängder. Inte med ett ord nämns detta vare sig i propositionen eller i betänkandet. Man skriver på en rad att transportsystemets energiförsörjning på lång sikt måste grundas på förnybar energi. Varför denna passivitet?
Herr talman! Det är ingen passivitet, utan vi har en strategi på forskningsområdet vad gäller alternativa bränslen, forskningsprojekt på hydridbilar och utveckling av kollektivtrafiken - på en mängd olika områden. För att nå miljömålen finns - som jag sade i mitt första inlägg - inte ett Alexanderhugg. Det är en mängd små ibland rätt så detaljerade områden som man måste inrikta sig på. Det arbetet måste ständigt utvecklas, eftersom tekniken ger nya möjligheter. Det är viktigt att vi nu börjar och inte avvaktar tills vi har den absolut bästa tekniken. Man brukar säga att det bästa inte får utesluta det goda, eller någonting i den stilen. En energiomställning kommer att ta tid. Vi kan inte vänta till dess vi har alldeles klart för oss hur vi skall bära oss åt på alla områden. När det gäller regionalpolitiken tror jag att Sivert Carlsson läser in mer elände i förändringen av valet av orden "motverka" eller "kompensera" än vad som är nödvändigt. Självklart är det regionalpolitiska målet av samma dignitet som de övriga fyra delmålen.
Herr talman! Jag konstaterar ändå den defensiva skrivningen. Beträffande frågan om fossila bränslen sägs det att vi har en strategi. Det hade varit bra om det stått något om strategin i betänkandet. Det rör mycket, det rör många, och det rör viktiga områden. Statsrådet säger att man inte kan lösa allting på en gång. Självklart inte. Det är just därför det behövs en plan som i exempelvis USA, där man har en plan för miljökrav och satsning på självförsörjning. År 2010 skall 30 % av oljeprodukterna i drivmedel vara ersatta, och man jobbar därefter. Vi vet att ett antal miljoner bilar rullar i Brasilien. Vi måste hjälpas åt att puffa på planen om utfasningen. Vi måste tala om den, verka för den och inte passivt åse marknadskrafterna.
Herr talman! Jag har rätt mycket varit med och diskuterat den amerikanska modellen. Jag är inte alls så säker på att det är något som är effektivt. Man bestämmer sig för att man skall sälja ett antal bilar som drivs med alternativa bränslen. Hur de skall tillverkas i övrigt och att de faktiskt skall fungera på vägarna har man glömt. Det är mer ett stalinistiskt sätt att förändra miljöpolitiken, vilket jag inte tycker verkar särskilt intressant för oss. Regeringen har varit mycket tydlig i propositionen när det gäller frågorna om biogasproduktion, distribution och lokala fordonsflottor med biogasdrift. Vi drar nu i gång en sådan satsning. Det blir även en regional satsning. Vi kommer också att ge Vägverket - givetvis inom ramen för sitt sektorsansvar - en särskild roll när det gäller att jobba med de här frågorna. Det kommer att bli nödvändigt, precis som Sivert Carlsson säger, att föreslå stimulansåtgärder, och därför skall Vägverket också kunna göra detta. Vi har inte låtit marknadskrafterna ta över den här frågan. Det kan jag garantera Sivert Carlsson.
Herr talman! Ines Uusmann talar som vanligt klokt om betydelsen av internationellt samarbete. Men sedan säger hon att socialdemokraterna har en mellanstatlig hållning till koldioxidavgift. Vi vet båda att det är mycket svårare att genomföra en förändring när varje land har vetorätt. Tidigare ville Anna Lindh ha majoritetsbeslut på den här punkten. Det är synd att regeringen har ändrat sig. Sedan skulle jag vilja fråga vilket underlag det finns för Rikstrafikens upphandling om 875 miljoner kronor per år. Det är dessutom inte just i år man skall ha det beloppet, utan det står i propositionen att det är per år. Det gäller väl några år framåt, såvitt jag kan förstå, eller hur? När kommer regeringen att förse oss med ett bättre beslutsunderlag på den här punkten om vilket belopp som lämpligen bör väljas? Herr talman! Jag har ytterligare en fråga till kommunikationsministern, som jag tidigare har diskuterat. Vi har ett privat företag som vill köra persontrafik på järnväg mellan Göteborg och Mora. SJ har ingen invändning, men reglerna är så krångligt formulerade att Banverket inte kan bevilja detta företag rätten att köra persontrafik. Detta strider naturligtvis mot allt sunt förnuft. Men det är tydligen svårt att ändra i regeringens förordningar. Pekar inte detta krångel på att det nu skulle vara bra med en fullständig avreglering och konkurrens för järnvägstrafiken?
Herr talman! När det gäller de 875 miljoner kronorna skall vi väl inte låta det gå troll i den siffran. Det är ganska enkelt. Nu har tyvärr Mats Odell gått, men mitt svar är: Vi har lagt äggen i samma korg. Vi har samlat ihop de medel som i dag spretar åt olika håll. En del är sådana anslag som varit tidsbegränsade, och en del är sådana som löper. Därefter har vi gjort en rimlig värdering: Är detta någonting som kommer att behövas också i framtiden? Då hamnar vi på runt 800 miljoner kronor. Vi har också gjort en rimlighetsbedömning. För att skapa förutsättningar behövs det en viss katalysatorslant. Vi återkommer till riksdagen med mycket stringenta analyser av hur dessa pengar skall fördelas. Vi har just nu den lyckliga situationen att budgeten är i balans så att vi inte behöver dra ned på de medel som har använts till det här området. När det gäller avreglering av järnvägstrafiken tycker jag att vi i dag har en bra balans mellan reglering och avreglering av både gods och persontrafiken.
Herr talman! Det var en intressant beskrivning av att de 875 miljonerna har uppkommit genom att man har samlat ihop tidigare medel som har använts på olika sätt, och sedan blev det detta belopp. Jag menar att syftet med pengarna är att man skall kunna upphandla sådan trafik som är samhällsekonomiskt lönsam fastän den inte är företagsekonomiskt lönsam för det företag som bedriver trafiken. Man borde väl då ha ett underlag som talar om vilka typer av trafik som är samhällsekonomiskt lönsamma, göra en analys och få ett beslutsunderlag. Jag blir inte lugnad när kommunikationsministern säger att regeringen skall återkomma till hur dessa pengar i detalj skall fördelas. Det är inte på fördelningssidan som problemet finns. Problemet är: Hur stort bör det totala beloppet vara?

Herr talman! Syftet är att Rikstrafiken skall vara samordnare för kollektivtrafiken mellan regionerna och den långväga kollektivtrafiken. I dag har vi medel som spretar väldigt mycket, och vi har därigenom inte kunnat använda dem på det mest effektiva sättet. Genom att vi inrättar den här myndigheten och ger ordentligt utrymme kan vi också få ut mesta möjliga av trafiken. Jag tror att vi aldrig kan enas om exakt vad den optimala summan kan vara. Vad som är samhällsekonomiskt lönsamt beror naturligtvis väldigt mycket på vilka värderingar man har. Jag menar att vi skall väga in det som vi har talat om tidigare - miljöhänsyn, regionalpolitiska mål och naturligtvis också tillgänglighet för t.ex. funktionshindrade och sådana grupper. Om detta inte hade varit den sista repliken skulle jag gärna ha velat veta vad Lennart Fremling tycker. Är detta för mycket eller för litet pengar? Men det svaret lär väl komma i någon motion så småningom.

Herr talman! Jag fortsätter debatten där Tom Heyman slutade i morse. Man undrar faktiskt om det är några trafikanter eller resenärer inblandade i debatten i dag. Är det för deras skull vi har stått här hela dagen, eller är det för att konstruera intressanta skatteoch planeringssystem som skall samordnas med varandra? Jag skulle vilja lyfta fram kundnyttan i mitt anförande. Jag måste börja med en fråga som kommunikationsministern vet ligger mig och ganska många svenskar varmt om hjärtat. Den handlar om flygtrafiken och Stockholm - Sveriges huvudstad. Frågan har utretts under de senaste åren. Vi fick en utredning från Persson i slutet av förra året, och nu har Luftfartsverkets första utredningar kommit. De visar att man räknar med en fortsatt utveckling av flygtrafiken. Jag hör här att Elisa Abascal Reyes anser att vi skall stoppa flygtrafiken. Jag förstår inte hur hon har tänkt sig att komma t.ex. till Chile genom att stoppa flygtrafiken, men det blir hennes sak. Av utredningarna framgår att Stockholmsregionen är oerhört beroende av att det finns ett bra och fungerade flyg. De säger också att flygplatser är viktiga som lokaliseringsfaktorer. Både inhemska och utländska studier har kommit fram till detta. Det gäller framför allt högteknologisk industri, partihandel och finanssektorn. Expansiva och kunskapsintensiva företag, dvs. sådana företag som t.ex. Ericsson, är särskilt i behov av flyg. I en rad olika scenarier har utredningarna sett på hur sysselsättningen kommer att se ut inom Mälarregionen fram till 2010. Man kan se att de förutsätter en sysselsättningsökning och därmed större krav på en flygplats. Samtidigt måste vi ha klart för oss att Stockholm inte ligger i händelsernas centrum. Vår huvudstad ligger perifert, och därför är vi särskilt beroende av en god tillgänglighet och bra åtkomlighet. Goda flygförbindelser är avgörande för våra konkurrensmöjligheter och för svenska företag. Det handlar inte bara om passagerarflyg - det handlar minst lika mycket om frakt. Flygfrakten har ökat dramatiskt under de senaste åren. I en interpellationsdebatt som jag förde med Ines Uusmann för någon månad sedan var vi bägge två ense om att flyget har framtiden för sig. Men sedan var vi inte ense längre. Jag anser för det första att Arlandas tredje bana snarast och skyndsamt måste byggas och bli färdigställd. I dag är slot-tiderna på attraktiva tider slut, med otaliga förseningar som följd. Därför är det självklart att det inte kan bli tal om att lägga ned Kan man då lägga ned Bromma när Arlandas tredje bana är klar? Man är nog ganska ense om att det är rätt omöjligt. Man kan möjligen lägga ned den, eller lägga den i malpåse, under ett år. Under åren 2004-2005 finns det nog slot-tider, men sedan är det trångt igen. Då behöver man antingen en fjärde landningsbana på Arlanda eller en ny flygplats. Jag vill redan nu flagga för att jag hellre ser en fjärde landningsbana på Arlanda än att man skall börja diskutera en ny flygplats i Stockholm. Detta gör jag mot bakgrund dels av erfarenheterna från diskussionerna om Bromma, dels av de diskussioner som har förts kring en ny flygplats i södra Stockholm. En stad av Stockholms storlek kan nog inte heller ha två flygplatser av internationell rang. Därför tror jag på endast en flygplats. Jag vill yrka bifall till reservation 39 som handlar om Bromma. Tom Heyman sade i sitt anförande att vi tyckte om 1988 års trafikpolitiska beslut, där varje trafikslag skall bära sina egna kostnader. På samma sätt anser vi också att varje svensk skall ha rätt och möjlighet, även ekonomiska möjligheter, att använda det som är bäst för honom eller henne vid det tillfälle då han eller hon vill ut och resa - det spelar ingen roll om det är långt eller kort. Herr talman! Vi tror att beroende på vart man skall åka, hur långt och när så är trafikmedlen olika bra. Ibland har man en känsla av att regeringen vill bestämma vad som är bra i förväg åt oss - oberoende av om det är bra för mig som resenär eller ej. Jag tycker nästan att det luktar litet av ryska planeringssystem när man till vilket pris som helst vill gynna vissa transportsätt. Regeringen vill att järnvägsresandet skall öka. Regeringen vill att transporterna på järnväg skall öka. Därför ökar den bidragen. Tyvärr har det motsatta visat sig. Man kan ställa sig frågan: Vad beror det på att järnvägen trots subventioner inte har lyckats dra till sig fler transporter? Det gäller inte bara i Sverige, utan det gäller än mer dramatiskt ute i Europa. Där är järnvägarna än mer subventionerade än de är i Sverige. Det kanske är så att mer bidrag ger färre transporter och inte tvärtom, som regeringen tycks tro. Vi moderater tror på marknaden, och därför vill vi inte öka subventionerna till järnvägen. Vi vill heller inte höja kostnaderna för dem som vill åka bil. Därför har vi sagt att vi vill sänka bensinskatten med 25 öre till att börja med. Vi vet nämligen att bilen är oerhört viktig. Vad som händer nu när man höjer kostnaderna för barnfamiljer med bil är inte att de åker mindre bil. Det är nämligen det enda sätt som de kan transportera sig på. De får i stället mindre pengar. I mångas ekonomi är bilkostnaden den näst största kostnaden efter hyran. Vi moderater vill gärna ha en bilsocial utredning där den betydelse som bilen har verkligen lyfts fram. Då kanske t.o.m. socialdemokraterna skulle kunna tänka sig att sänka bilskatten. I ett anförande i förra veckan talade jag om att körkort för äldre kanske skulle bli en fråga som kunde bli mer aktuell om en tid. Och minsann - redan i lördags kunde man läsa om att bilfabrikanterna nu håller på att ta fram särskilda bilar, som skulle vara litet enklare, för äldre människor. Det kanske också blir särskilda körkort - man får se. Detta är också ett bevis för att bilen har betydelse för äldre, och inte bara för barnfamiljer. Vi moderater vill alltså minska kostnaderna för bilägarna eftersom vi anser att de redan bär sina kostnader. 1996 betalade bilägarna in 59 miljarder kronor i olika bilskatter. Det är 11 % av statens totala skatteintäkter. Som sagt börjar vi med 25 öre. Alla skall veta om att om regeringen får sitta kvar så kommer den att se till att skatterna höjs ytterligare. Nu inför valet vågar man inte ta den höjningen, men vi vet ju att den är på väg. Mats Odell tog tidigare upp åkerinäringens beskattning. Jag håller med om att vi måste få en slags rikslikare här så att inte svenska åkeriägare straffbeskattas framför andra ute i Europa. Då får vi inga åkeriföretag kvar heller. I utskottet är vi alla överens om nollvisionen, herr talman. Däremot är vi inte alltid lika överens om hur vi skall nå dit. Något som jag anser vara av väldigt stor vikt om nollvisionen skall kunna uppnås är vägarnas kondition, standard och underhåll. Det är en stor kapitalförstöring att inte underhålla redan byggda vägar. Det gäller t.ex. enskilda vägar, där regeringen inte vill gå oss till mötes vad beträffar bärigheten. Bärighetshöjande åtgärder på det enskilda vägnätet borde ingå i planeringsramarna för åren 1998-2007 enligt 1997 års investeringsbeslut. Det enskilda vägnätet är faktiskt avgörande för framkomligheten i landet i mycket större omfattning än de flesta människor vet om. Infrastrukturinvesteringarna och underhållsnivån skall inte heller vara så beroende av det statsfinansiella läget och subjektiva politiska beslut som i dag. I stället borde det vara trafikmängd, framkomlighet och slitage som är vägledande för de här åtgärderna. Det finns många modeller för att finansiera om man vill andra saker. Entreprenörer kan också göra underhållet både bättre och effektivare. Vi har sett flera exempel på finansiering av nya vägar. Svenska Vägföreningen har föreslagit en engelsk modell kallad PPP, Public and Private Partnership. Vi skulle vilja att vi här i Sverige tittade på den. Den innebär att ett särskilt bolag får ansvar för väginvesteringen och får koncession att bygga och driva vägen i 20 år. Därefter går vägen in i Vägverkets ägo. Riskerna blir då fördelade mellan olika aktörer. Konsistoriet tar risken för kostnaderna för byggandet, och vägbolaget håller kostnaderna för drift och underhåll. Vägbolaget tar också risken om trafiken blir mindre än väntat. En sådan lösning skulle t.ex. vara möjlig för Västerleden. Det är också konstigt att generaldirektören för Vägverket inte kan tänka sig vare sig att privatisera produktionsdivisionen eller att pröva en annorlunda finansiering av vägar när detta är nödvändigt för att nollvisionen skall uppnås. Det gäller t.ex. 13 metersvägen norr om Gävle. Det är både förvånande och upprörande från trafiksäkerhetssynpunkt, när man i andra sammanhang kan tänka sig nästan vilka kostnader som helst för att uppnå nollvisionen. Som flera av er vet tycker jag att bilen är viktig för den personliga friheten. Det finns faktiskt ett trafikslag till som är minst lika viktigt, och det är cykeln. Om nu regeringen vill införa ett ekologiskt system och miljövänlighet är det obegripligt att man inte går oss till mötes i fråga om vår motion om en nationell cykelstrategi. Cykelns möjligheter på kortare sträckor bör verkligen lyftas fram. Det trafikarbete som görs med cykel är ganska stort - 17 % av allt trafikarbete under 5 km utförs faktiskt med cykel. Även om vi inte har nått regeringen så har vi i alla fall, glädjande nog, lyckats nå Vägverket i den här frågan. Efter vår aktivitet i riksdagen i december har Vägverket tillsatt en nationell arbetsgrupp för att utreda ett nationellt vägnät för cykel. Vi ser med spänning fram emot Vägverkets arbete. Cykelstråk skall ju vara utformade på samma sätt som vägar, dvs. de skall vara säkra och vackra och ha bra underhåll. Cykling är som sagt också bra för folkhälsan. De som inte har tid med fysisk träning kanske senare får avsätta tid för att vara sjuka. Slutligen, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 39 och önska trafikutskottets medlemmar en trevlig sommar.
Herr talman! Också jag vill önska Birgitta Wistrand en glad sommar. Jag har lärt mig något nytt i dag. Jag har alltid trott att PPP stod för Polluters Pay Principle, dvs. att förorenaren betalar. Det är en bra princip, tycker jag. Även Miljöpartiet tror på marknadskrafterna, så länge det är rätt prislapp på de olika transportslagen. Självfallet skall medborgaren själv få välja, men låt oss ha en rättvis prissättning. Det är i själva verket vägtrafiken som i hög grad är subventionerad. Det finns en utredning inom Stockholms stad som har visat det. Det jag ville lyfta fram var att Birgitta Wistrand sade att jag sagt att jag helt och hållet vill stoppa flyget. Jag måste då väldigt starkt påpeka för Birgitta Wistrand att det faktiskt är desinformation. Detta har jag aldrig sagt. Det har ingen miljöpartist någonsin sagt. Vi har aldrig sagt att vi vill utplåna flygtrafiken över huvud taget. Däremot har vi pratat om att dämpa ökningen och faktiskt gå så långt som att minska flygarbetet som sådant. Men vi har aldrig sagt att vi vill utplåna det helt. Birgitta Wistrand talar sig varm för kundnyttan, för resenärens behov. Men också hon måste vara medveten om att det finns en konflikt med Bromma, nämligen att intresset hos affärsresenären, den affärsresenär som kanske jobbar på Ericsson, står i motsats till det intresse som de boende i området har. Jag har fått flera brev där man vädjar till mig och andra om att avveckla Bromma flygplats på grund av bullret. Affärsresenärernas intresse står också i motsats till de miljöproblem och hälsoproblem som bl.a. flyget ger upphov till, och det står i motsats till det behov av bostäder som många stockholmare har och som Stockholmsregionen har på grund av sin expansion.
Herr talman! Jag sade inte att Miljöpartiet ville "utplåna flyget", däremot hörde jag nu i förmiddags att det skulle bromsas, stoppas, förhindras. Jag vill gärna gå tillbaka till Bromma. Det finns faktiskt, Elisa Abascal Reyes, ganska många utredningar gjorda om Bromma och hur de som bor i bullermattan känner när det gäller Bromma flygplats. De är faktiskt rätt nöjda med att Bromma finns. De är inte missnöjda. Däremot finns det en del missnöje längre bort i Stockholm. I princip kan man säga att stockholmare och brommabor i synnerhet är nöjda med att ha Bromma flygplats. De har under lång tid vetat om att Bromma finns, och de vill ha Bromma kvar. Så var det med invånarnas uppfattning i frågan. Säkert finns det någon som är missnöjd, men den stora massan tycker som sagt inte så. Vilka trafikerar då Bromma? Visst är det affärsresenärer, men det är också mängder med människor som reser för 900 kr med Malmö Aviation till exempelvis London. Jag vill verkligen inte hålla med om att det bara är affärsresenärer som reser till Bromma, utan det är väldigt många fler.

Herr talman! Jag kan hålla med Elisa Abascal Reyes om att det är synd att det inte finns utrymme att bygga mer i Stockholm. Jag skulle också kunna hålla med om att lägga ned Bromma om det fanns tillräckligt med flygkapacitet någon annanstans i Stockholm, men det gör det inte. Det är de frågorna vi måste lösa först. I det här sammanhanget kan vi skylla på regeringen, som inte lyckas bli klar med detta. Med de regler som nu gäller för Bromma flygfält, att ingen flygning får ske under nätterna och att det skall vara speciella flygplan, har såväl säkerhet som buller och utsläpp reglerats på ett ganska tillfredsställande sätt. Den självsanering som vi moderater gärna talar om har ju faktiskt lyckats när det gäller flyget.
Herr talman! Låt mig börja där Birgitta Wistrand slutade, nämligen med Bromma. Hon sade att regeringen inte kommer till skott vad gäller möjligheten att avveckla Bromma eller komma med kompletterande flygplatser. Jag vill vidhålla det jag sade förut: Det är Stockholms stad och kommunerna runt Stockholm som inte kommer till skott. Regeringen och Luftfartsverket har kommit till skott, vet vad det kostar att avveckla Arlanda osv. Jag vill lägga ansvaret på Stockholmsregionen - inte på regeringen, fru Wistrand. Sedan vill jag komplettera med att säga att det är många brommabor som har hört av sig, åtminstone till oss socialdemokrater i trafikutskottet, och sagt att de är störda av flygtrafiken på Bromma. Många som bor i Vällingby, Råcksta och regionerna runt omkring har också gjort det. Det är alltså som Elisa Abascal Reyes säger: Det är många som är störda av detta. Det är också därför vi socialdemokrater säger att Bromma bör läggas ned men att, som jag sade förut, vi inte kan bortse från att staden behöver flygkapacitet. Birgitta Wistrand sade också att samhällets planering i dag är ungefär som rysk planering. Detta vill jag kraftigt tillbakavisa. Inget annat land, vill jag påstå, har en så demokratisk process i den fysiska infrastrukturens planering som vi har i Sverige. Det är också märkligt att Birgitta Wistrand kan säga att får bara socialdemokraterna fortsätta efter höstens val kan vi med säkerhet förvänta oss skattehöjningar på både det ena och det andra. Vad har det för likhet med detta? Var hittar Birgitta Wistrand sådana argument? Vad vi säger är ju: Låt de utredningar som nu tittar på olika förslag angående dieselskatter, bensinskatter och annan trafikbeskattning göra klart sitt arbete! Sedan får vi se vad de kommer fram till. Det är ju inte samma sak som att det blir en skattehöjning direkt efter valet.
Herr talman! Felet i Jarl Landers resonemang är just att flygkapaciteten i Stockholmsregionen skulle handla om Stockholms stad. Jag menar att det är en nationell fråga, kanske t.o.m. en internationell, att huvudstäderna bör vara sammanbundna med varandra. Så länge denna fråga inte hanteras på det sättet av regeringen i förhållande till Stockholm kommer den inte att kunna lösas. Jag tycker att det är väldigt synd att man nu bollar ned frågan på den här nivån så att den blir en lokal fråga. Det är inte en lokal fråga hur ett lands huvudstad har det med sina förbindelser. Det är synd att Jarl Lander vill se den på det sättet. När det sedan gäller hur socialdemokraterna vill organisera transporterna i Sverige är det här nya som skall inrättas, godstransportrådet och rikstrafiken, för mig helt främmande. Jag tror att de varken kommer att göra det bättre eller billigare utan bara mer komplicerat och dyrare för transporterna i Sverige. Därför tycker jag att det är helt fel att vi i dag, när vi har datasystem som kan sköta sådana här saker, inte lägger ut det och gör det på ett mycket mer flexibelt och, som jag sade tidigare, kundnära sätt. Jag tycker också att det är viktigt att följa de diskussioner om skattesänkningar och skattehöjningar på bensin som har förts under det senaste året. Det är dessa diskussioner som får mig att tala om de skattehöjningar som jag förväntar mig från socialdemokraterna under hösten.
Herr talman! Syftet med att inrätta en ny myndighet som rikstrafiken och att inrätta en delegation under regeringen som Transportdelegationen är ju att få bättre samverkan och samordning mellan de olika trafikslagen. Jag förstår inte att Birgitta Wistrand och moderaterna går emot den delen. Det skulle ju betyda att näringslivet kan få effektivare och bättre transportkedjor och lägre transportkostnader, vilket bl.a. skulle gynna företagen i sig och även sysselsättningen i landet. Vad är då Arlanda? Är inte det egentligen Sveriges internationella flygplats vid Sveriges huvudstad? Vi skall inte bortse från att Arlanda är Stockholms egentliga storflygplats. Bromma är en flygplats som skall komplettera Arlanda, där småflyget m.m. kan få en bättre möjlighet. Att det sedan har skett en utveckling där även jetmaskiner och liknande i internationell trafik har kommit till Bromma tycker jag är beklagligt. Det är också utifrån detta vi har sagt att Bromma bör avvecklas, eftersom det ligger på fel ställe. Regionen behöver dock ytterligare flygkapacitet. Sedan, herr talman, måste jag få avsluta med att fråga Birgitta Wistrand varför man i vägsammanhang kan använda det hon kallar för PPP-medel medan det i järnvägssammanhang inte ens går att bilda ett statligt bolag för att finansiera t.ex. Botniabanan. Vad skiljer dessa två åt, mer än att det ena är privat och det andra statligt?
Herr talman! Självklart anser jag att Arlanda är Stockholms huvudflygplats. Där är vi faktiskt eniga, Jarl Lander. Men nu är det ju tyvärr så att Arlandas flygplats är för liten. Det behövs en tredje landningsbana. Vi kan också se, av de utredningar som har kommit nu under våren, att det behövs en fjärde landningsbana någon gång 2004-2006. Då blir det väldigt komplicerat att lägga ned Bromma. Vad jag sade i mitt anförande var att i ett läge då man skall diskutera antingen en ytterligare flygplats i Arlanda anser jag att det är bättre med en fjärde landningsbana. Att få ytterligare en diskussion om var en sådan här flygplats skall ligga etc. tror jag bara gör att vi kommer ännu längre bort från en lösning. Problemet i dag, Jarl Lander, är att Arlanda är så fullt att vi har oerhört stora förseningar, både när det gäller inrikes och utrikestrafik. Det är dessa problem som vi måste klara av att lösa.

Herr talman! Det är en anspråksfull titel på det betänkande som riksdagen nu debatterar - Transportpolitik för en hållbar utveckling. Det är tillfredsställande att en bred majoritet nu talar klartext om att även trafiken och transporterna måste hålla sig inom de ramar - ekonomiskt, miljömässigt och säkerhetsmässigt - som långsiktig hållbarhet kräver. Det är också mycket bra att målen slås fast med så stor tydlighet som möjligt. När det gäller att ta konsekvenserna av de högtidliga målen menar dock vi från Centerpartiet, precis som Sivert Carlsson i ett tidigare inlägg framhållit, att såväl regeringen som trafikutskottet i sitt betänkande intar en alltför passiv hållning, i synnerhet när det gäller att våga ta de nödvändiga greppen för att miljöanpassa trafiken och transporterna. Om man menar allvar med att också transportsektorn skall ta sitt miljöansvar fullt ut räcker det t.ex. inte att tala allmänt om att introducera biobränslen för biltrafiken. Det krävs också en rad åtgärder för att göra detta möjligt och för att driva på utvecklingen. Erfarenheterna visar att utfasningen av den blyade bensinen för några år sedan var framgångsrik och att det har stor betydelse att samhället driver på. Jag är övertygad om att också alternativa bränslen nu kan slå igenom om de verkligen görs tillgängliga, så att människor kan känna trygghet att alternativa bränslen finns att tillgå när man behöver fylla på bränsle, och om det upplevs som ekonomiskt rimligt. Det låter närmast som den obotfärdiges förhinder när t.o.m. kommunikationsministern, som inte längre finns i kammaren och kan ta replik, talar om att man planerar som stalinister. Jag tror inte att det är den metodiken man har tillämpat i Kalifornien i USA, där man har nått stora framgångar med att introducera alternativa bränslen och ta nya grepp för att miljöanpassa trafiken. Här i den svenska riksdagen har vi i Centerpartiet ännu inte fått utskottsmajoriteten med oss för att driva på utvecklingen, trots att alla vet att utsläppen från bilismen är det kanske allra största miljöproblemet i samhället i dag, i synnerhet runt våra storstäder. Något förvånande är också att utskottet inte heller när det gäller att få till stånd ett effektivare resande vågat ta några ytterligare steg framåt. Jag tänker på avsnittet om forskning och utveckling som annars är ett populärt område att stödja politiskt. Här behandlas ett förslag från Centerpartiet om att en handlingsplan för myndigheter, verk och statliga bolag skall tas fram för ett effektivare resande. Då handlar det om alternativa färdsätt, miljöriktiga bränslen, bränslesnålare fordon, etc. Här har Vägverket på ett förtjänstfullt sätt och på eget initiativ gått i spetsen så kraftfullt att den svenska bilindustrin äntligen förstått att det nu är hög tid att satsa på bränslesnålare fordon. Jag tycker att det är ett efterföljansvärt exempel som det funnes anledning att positivt uppmärksamma, främst från miljöpolitiska utgångspunkter, men också från strikt ekonomiska synpunkter. Men utskottsmajoriteten väljer att vänta och se i stället för att agera offensivt och pådrivande. Därför har vi från Centerpartiets sida sett oss nödsakade att också på denna punkt reservera oss mot utskottsmajoriteten. Och jag vill, herr talman, redan nu yrka bifall till reservation nr 22 i denna del. I utskottets betänkande slås fast att den hållbara utvecklingen skall inkludera hela landet. Det tycker jag är positivt. Utskottet talar om en positiv regional utveckling som ett delmål för transportpolitiken. Även på denna punkt finns det dock anledning att vara kritisk mot regeringen och utskottsmajoriteten. Man väljer en mycket defensiv formulering om att transportsystemet skall "motverka nackdelar av långa transportavstånd". Tidigare formulering om att "kompensera" dessa nackdelar är nu borta. Centerpartiet, som i de här sammanhangen alltid fått ta på sig rollen att gå i spetsen för en mer offensiv politik, vill att transportsystemet mycket tydligt skall främja en positiv regional utveckling. Även på det här området har Sivert Carlsson i sitt tidigare inlägg utvecklat tankegångarna. Från andra partiers sida är det ofta si och så med engagemanget för litet större satsningar när man kommer norr om Dalälven. Det var intressant att i det första inlägget i debatten i dag än en gång höra moderaternas skepsis mot t.ex. Botniabanan, som av så många andra betecknas som en strategisk och viktig satsning för norra Sverige, Finland och t.o.m. Barentsregionen på litet längre sikt. Från Centerns sida säger vi tydligt ja till Botniabanan. När det handlar om att satsa mångmiljardbelopp på mer trafikalstrande asfalt och betonglösningar i redan överhettade storstadsområden är moderaterna ofta först på plan. Det är betecknande, tycker jag, att de partier som ofta framställer sig som huvudmotståndare i politiken så ofta förenas när det gäller att hitta pengar till dessa storskaliga lösningar, t.ex. i Stockholm och i Öresundsområdet, ofta med miljöhänsynen i andra eller tredje hand. Öresunsbron och Citytunneln i Malmö är två exempel. Dennispaketet i Stockholm, som nu likt fågel Fenix tycks på väg att resa sig ur askan och återuppstå med Södra länken som en stor strategisk byggsten för att senare kunna gå vidare med den s.k. Ringen och Yttre tvärleden, är ett annat exempel. När det gäller att klara angelägna vägprojekt i andra delar av landet, t.ex. påskynda Europaväg 4 så att den får en godtagbar standard genom Uppland, Gävleborg och vidare längs Norrlandskusten, är det tyvärr svårare att mobilisera en majoritet för att skynda på godtagbara lösningar. Herr talman! Jag vill, liksom en del andra talare före mig i debatten har gjort, uttala min tillfredsställelse över en del saker i det här betänkandet, t.ex. att trafikutskottet avvisat regeringens förslag om energioch koldioxidskatt för bränsle som används för järnvägsändamål. Jag är glad över detta, inte minst för att jag liksom flera andra därmed har nått framgång med motioner som har väckts i den här frågan. Denna s.k. dieselskatt skulle ha lett till en utslagning av viktiga småbanor och mindre bolag som i dag driver trafik på dessa banor. Det skulle ha flyttat gods från järnväg till landsväg och lastbil. Bara i det län jag kommer från, Gävleborgs län, har vi viktig godstrafik på flera banor, bl.a. Inlandsbanan och på järnvägen Bollnäs-Furudal, där Woxna Förslaget om energi och koldioxidskatt för bränslen som används för järnvägsändamål bör självklart behandlas i ett sammanhang med övriga skattefrågor i den trafikbeskattningsutredning som nu ser över skatter och avgifter inom transportområdet. Herr talman! Vad det kan ställa till med om man har skatter som inte är samordnade över olika typer av gränser kan vi se exempel på inom åkeribranschen. Det har berörts av flera talare i dag. Jag träffade senast i går kväll en ensamåkare som just nu har stora problem med lönsamheten sedan åkare från andra länder runt omkring oss tagit fler och fler jobb i Sverige tack vare att de kan tanka avsevärt billigare men med mer miljöskadlig diesel på hemmaplan. Om vi vill ha kvar en fungerande åkeribransch i Sverige, och det vill även vi som är starkt miljöengagerade ha, är det viktigt att riksdag och regering snarast ser över detta och gör något åt det innan ännu fler åkeriföretag här i landet tvingas kasta in handduken. Herr talman! Med dessa små nedslag i trafikutskottets betänkande vill jag än en gång yrka bifall till reservation nr 22. Jag står självklart bakom samtliga Centerpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till denna enda.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med ett citat från en interpellationsdebatt som jag hade med kommunikationsministern häromveckan.

Det är starka ord. Det betyder att man helt enkelt måste lägga om hela trafikpolitiken. Det låter bra. Om man går till förslaget om den nationella väghållningsplanen, som Vägverket har lagt fram, finner man att där sägs: Styrande för Vägverkets nationella plan för vägtransportsystemet är de miljö och trafikpolitiska målen, det utökade ansvar som Vägverket ålagts inom ett flertal områden samt den helhetssyn som följer av detta. Vidare säger man: Generellt gäller att väghållningsåtgärder skall bidra till att alla trafikantgrupper skall kunna använda vägtransportsystemet. Särskilt skall man ta hänsyn till funktionshindrade, oskyddade trafikanter och barn. Det är starka ord, tycker jag. Jag vill återvända till E 6 genom Bohuslän. Det är nämligen så att vägtrafiken där släpper ut mycket mer än naturen någonsin tål. I Bohuslän har vi inte någon buffringsmöjlighet i marken. Man kan väl säga att vi har överskridit utsläppsnivåerna tre fyra gånger minst. Det finns alltså inget försvar för nuvarande nivåer, än mindre för en ökning. Trots dessa kunskaper om utsläppseffekter och miljövänligare alternativ, herr talman, fortsätter Vägverket att arbeta på vägsträckningen norrut från det nu pågående avsnittet Sunningesundsleden. Vägverket bygger alltså för en kraftig ökning av vägtrafiken. Begrepp som natur och kulturlandskap har på något sätt hamnat i skymundan för ett kortsiktigt tänkande, och protesterna från lokalbefolkningen och naturskyddsorganisationerna har mötts med oförstående, även om verket pliktskyldigast ordnat möten med de särskilt drabbade. I dag har man överklagat väghållningsplanen. Det ärendet ligger i Regeringsrätten. Ändå fortsätter Vägverket att arbeta som om ingenting hänt, särskilt om nätterna. Dagens kommunikationssystem bygger på ett gammalt och förlegat tänkande. Det måste moderniseras, precis som jag tror att kommunikationsministern menar, så att miljöförstörelsen och förbrukningen av de ändliga resurserna minimeras. De beslut som nu antas om fortsatt utbyggnad av E 6 innebär att vi kommer att fortsätta att, som jag tycker, gå baklänges in i framtiden. I regeringens uppdrag från tidigare riksdagsbeslut för utbyggnad av E 6 ingick en 13 meters målstandard för den resterande sträckningen från Torp till den norska gränsen. Att frångå detta beslut skulle bara kunna göras om Vägverket kunde visa att en bredare väg skulle innebära avsevärda samhällsekonomiska effektivitetsvinster. Dessa vinster existerar inte i det långsiktiga perspektivet - med hänsyn tagen till bl.a. miljön. Den samhällsekonomiska kalkylen som Vägverket har presenterat har också ändrats under gång. Trots tidigare miljökonsekvensbeskrivningar med starka varningssignaler och senare studier i samband med arbetsplanen har man ändå valt att negligera naturvärdena. Planerna handlar om en s.k. fyrfilig väg med en bredd på 18 1⁄2 meter. Plötsligt är det flödeskriteriet som gäller. Kostnaden blir betydligt dyrbarare. Vägverket fick förra året skarp kritik av Riksrevisionsverket, RRV, för delar av sin hantering av miljökonsekvensbeskrivningarna. RRV anmärkte bl.a. på att Vägverket, i form av vägregionerna, haft svårt att skilja på sina tre roller som exploatör, beslutsmyndighet och granskningsmyndighet. Men också i samband med den nationella väghållningsplanen är RRV oerhört kritiskt inställt. RRV anser att Vägverket inte följer riksdagens direktiv för investeringsplaneringen. Verket håller fast vid det gamla stråktänkandet, där projekt längs vägarna mellan de största städerna prioriteras främst - oavsett kostnad. Vägverket kritiseras också av RRV för att gynna nybyggnationer framför att utnyttja befintliga vägnät där de finns. Vad händer egentligen på E 6 eller i Bohuslän? Där sprängs de ramar som finns. Riksdagen har beslutat om en ram på 2 miljarder. Vägverkets planering innebär att ramen på 2 miljarder kommer att tredubblas och handla om 6 miljarder. Samtidigt skall vi hålla i minnet att miljöforskarna vid kusten vid Lysekil inte får de futtiga 600 000 kr som behövs för att hålla i gång intensivstationerna, där det kontinuerligt är möjligt att kontrollera miljösituationen till lands. Samtidigt dras hela miljöforskningsanslaget för Naturvårdsverket in. Hur går detta ihop, dvs. stora satsningar på vägar samtidigt som miljöforskningsanslag tas bort och därmed pågående forskning på miljön? Jag ställde en fråga till Ines Uusmann i höstas om skillnaden på priset för utbyggnaden. Jag fick till svar att frågan höll på att beredas och att jag skulle kunna få ett svar efter jul på om Vägverkets plan för E 6 skulle bli aktuell. Regeringen har tidigare i sin skrivelse Ekologisk hållbarhet hänvisat till beslut om transportinfrastrukturen som skall främja ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem. Enligt min åsikt är utbyggnaden av E 6 tvärtom ett miljöanpassat transportsystem. Genom att bygga en ny sträckning, bredda och räta vägen, bäddar man i stället just för att behålla och utöka andelen godstransporter på vägarna. Järnvägen får allt svårare att konkurrera. Man skall komma ihåg att bara 3 % av Norges utrikesgods går via järnväg. Norge får en stor fördel av en utbyggd E 6. Det kan vi inte säga någonting om. Men så är det. Vem tjänar på utvecklingen? Inte är det framtida generationer. Det finns en stor potential i järnvägstrafiken. Därför måste huvudsatsningen enligt Miljöpartiet ske där. I Bohuslän måste det bli en kustpendel i stället för en utbyggnad av E 6. För att minska olyckorna är det bättre att reglera fartgränserna, bygga planfria korsningar, öka kollektivtrafiken och låta huvuddelen av godstrafiken transporteras via järnväg och sjöfart. Att klyva hela Bohuslän med en motorväg eller liknande fyrfilig väg är inte till gagn för människor, djur eller natur.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande En satsning på byggandet av Botniabanan är en satsning på miljön och på framtiden. I dag har stambanan mellan framför allt Vännäs och Bräcke en standard som gör att banans kapacitet har nått sitt maximum. Redan när banan byggdes för snart hundra år sedan beslöt man att bygga med en lägre standard. Orsaken var att man visserligen ansåg projektet vara viktigt, men man hade tyvärr inte tillräckligt med pengar för att bygga med den högre standard som man önskade. Nu står vi inför samma strategiska vägval, som innebär litet av vinna eller försvinna för Norrland. Vi som bor i Norrland tror på framtiden och är därmed beredda att arbeta för den. En viktig strategisk satsning för att klara detta är byggandet av Botniabanan, bl.a. för att trygga godstransporterna. Utan ett godtagbart järnvägssystem för Norrland hämmas nationellt viktiga utvecklingsfrågor. Vårt exportintensiva näringsliv kan inte uppfylla regeringens uttalade ambitioner att öka takten i förädlingen av våra råvaror. Därmed förlorar landet möjligheter till ökade exportintäkter och fler arbetstillfällen, och den långsiktiga konkurrenskraften hotas. Investeringsviljan går ned, och nyinvesteringar och expansion riskerar att i betydande del hamna utanför landet. Den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten äventyras allvarligt när miljökraven och naturresurshushållningskraven höjs. Transportkostnaderna ökar, och därmed försämras exportindustrins konkurrenskraft. Möjligheterna till en positiv utveckling i Barensområdet hämmas liksom Sveriges möjligheter att dra nytta av sitt fördelaktiga läge i förhållande till de kraftigt växande marknaderna i öster. En fullt utbyggd Botniabana är det mest effektiva sättet att vända dessa hot till möjligheter att möta framtiden offensivt. Botniabanan ger dessutom starkt förbättrade förutsättningar för en god samverkande regional funktion. Det är viktigt att komma ihåg att Norrlandskusten har ca 800 000 invånare och en nationellt sett mycket hög exportintensitet. För att uppnå en av regeringsförklaringens målsättningar är det viktigt att vi får en ur miljösynpunkt väl fungerande infrastruktur även i Norrland. När nu Botniabanan byggs innebär det betydligt kortare restider med tåg mellan orterna längs Norrlandskusten, och näringslivet ges möjligheten till effektivare godstransporter. En utbyggnad av Botniabanan innebär att kapaciteten för godstransporter på järnväg mer än fördubblas jämfört med i dag, och känsligheten för störningar i järnvägstransporterna i övre Norrland minskar. Genom möjligheterna till dagpendling för boende längs banan vidgas arbetsmarknaden och tillgängligheten till t.ex. högre utbildning. Delar av inlandets viktiga råvaror når kustens industrier på ett effektivare och miljömässigt bättre sätt. Inlandet får dessutom spin-off-effekter av ett väl fungerande kuststråk. Investeringarna i Botniabanan är långsiktiga satsningar på att lösa dagens uppenbara brister i det nationella järnvägssystemet och skapar förutsättningar för regional utveckling. Det positiva beslut vad gäller Botniabanan som vi i dag är beredda att ta är utomordentligt viktigt för att ge de rätta signalerna till näringslivet, såväl till stora som till små företag, om statens ambitioner och om de långsiktiga förutsättningarna för regionens utveckling. När nu detta viktiga beslut skall tas här i riksdagen förvånar det mig att moderaterna, som i många sammanhang ger sig ut för att vara näringslivets talesmän, inte är beredda att stödja detta förslag vad gäller Botniabanan. Man är tydligen inte beredd att ge vårt näringsliv och vår region de rätta förutsättningarna för att utvecklas och bli konkurrenskraftiga. En satsning på Botniabanans byggande är inte enbart en satsning på Norrland utan också en satsning på Sverige och på vårt exportintensiva näringsliv.
Fru talman! Visst kan man önska sig både det ena och det andra här i världen, bl.a. en Botniabana. Men det är också viktigt att man har klart för sig hur de saker som man önskar sig skall kunna betalas. Det har inte regeringen och inte majoriteten. Botniabanan är ett finansiellt vågspel i högsta klass.
Fru talman! Vad gäller finansieringen är jag väl medveten om att detta är lånefinansierat. Men det är inte enbart Botniabanan som är det, utan det finns även andra stora projekt. Skillnaden är kanske att de ligger i södra Sverige.
Fru talman! Jag nämnde just detta i mitt anförande, och jag har också kritiserat regeringen i det här fallet för att man lägger fram ett antal sådana här projekt helt i strid med den budgetlag som man tidigare har presenterat.
Fru talman! Såvitt jag vet innehåller budgetlagen också en möjlighet för riksdagen att besluta om undantag, och det har man gjort.

Fru talman! Jarl Lander talade i ett av sina första inlägg om ihärdighet och den belöning som den kan få som är väldigt ihärdig och slåss för en sak. Den ihärdigheten hos en del motionärer stärks säkert av det sätt på vilket motionerna har behandlats eller inte behandlats. Man kan fråga sig om utskottet verkligen har behandlat alla med samma seriositet. Visserligen står ju allt i betänkandet på sidan 0, enligt registret, men det får väl inte vara en antydan om hur utskottet har sett på förslagen. Betänkandet ger intryck av att inte vara en beskrivning av motionsslakt, som det brukar kallas - till slakt brukar man ju ha ett schema - utan snarare en massaker utan urskillning. På tre och en halv sida i en bilaga räknar man upp de motioner som avstyrkts. Det är inte seriöst. Man riskerar att tappa bort även enstaka betydelsefulla delförslag. Motionerna dyker upp, inte som ett brev på posten - numera kan man inte vara så säker på att det kommer fram - utan säkrare än så, till hösten igen. Senatorn i den romerska senaten Cato d.ä. avslutade varje debattinlägg just ihärdigt med sitt bekanta uttalande: För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras. Till slut fick han sin vilja igenom. Låt mig travestera: För övrigt anser jag att Götalandsbanan måste byggas. Det anser och inser många, t.ex. Europeiska järnvägsunionen. Och förr eller senare kommer det att ske. Skälen är såväl transportekonomiska som miljömässiga. Tänk att lyfta av en del av den i dag mycket blandade och onödiga tunga trafik som går på vägar och i stället kunna ta den via Götalandsbanan! Med så många olika påståenden som har cirkulerat, och orealistiska och osäkra ekonomiska beräkningar som också har kastats fram, är de framförda önskemålen om t.ex. en statlig utredningsman för projektet en ganska naturlig önskan. En säker, miljövänlig och snabb järnvägslinje, som från Göteborg till Stockholm via stora orter som Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping binder samman cirka hälften av Sveriges befolkning, är självfallet ett projekt som man bör satsa på. Det borde också utskottet ha insett.

Fru talman! Jag vill bara upplysa Lennart Fridén om att alla inte har behandlat motionerna lika illa. Om han tittar på reservation nr 75 av Miljöpartiet kommer han i den tabell som är bifogad till reservationen att hitta ett bifallsyrkande till Götalandsbanan.
Fru talman! Det är skönt att även Miljöpartiet har hittat någon punkt där man kan visa sina framfötter. Men faktum är att jag tycker att utskottets majoritet inte har behandlat den frågan. Det är det jag vänder mig mot.

Fru talman! Varje steg i rätt riktning är en stor framgång, men varje stopp eller steg tillbaka är ett misslyckande, därför att det är så bråttom att göra någonting åt trafiken och miljöfrågorna. I morse stod sex containrar vid Borlänge järnvägsstation, sådana som hakas på en förarhytt - något som gläder en gammal miljöpartist. Men när jag tittade ut över landsvägen såg jag på tio minuter ett trettiotal lastbilar gå förbi. Det är fortfarande en liten bråkdel som går med järnvägscontainrar. I somras var jag nere i Europa, och där använder man mer och mer den här metoden, även om man inte gör det i tillräcklig utsträckning. Man är helt enkelt tvungen, därför att trafiksituationen är så besvärlig. Men då tågen kommer till Trelleborg i Sverige kopplas containern av eller flyttas över på landsväg, och en förarhytt kopplas till. Så är det till nästan hundra procent. Med en annan inställning skulle vi kunna starta med den typen av transporter i större skala. Vi skulle vara förberedda och inte behöva vänta tills trafiksituationen är så galen som den är i Centraleuropa. Hemköp har t.ex. börjat med ett projekt där man har just-in-time-transporter på järnväg. Man kör med lastbilar till olika depåer, hämtar en container och kör direkt till affären, med färskvaror och allting. Detta gör att det blir en oerhört miljövänlig transport. Dessutom har man kontraktsodling i närheten, så att det är närproducerat. Det hör kanske inte till det här ämnet, även om det minskar transporterna. Om Hemköp kan skulle väl andra kunna! Med en annan inställning skulle vi kunna starta med detta på ett bra sätt. Längs Västerdalsbanan i Dalarna har timmerterminalerna lagts ned och transporter av timmer lagts över på landsväg. Det är en tragedi. Företagen är fortfarande positiva till att köra på tåg, men det måste bli prismässigt jämförbart så att de inte förlorar pengar på det. En satsning på Västerdalsbanan till Sälen är en nationell angelägenhet, om man tänker på att Sveriges sydligaste fjällområde ligger i Sälen. Det skulle kunna innebära att människor från Stockholm t.ex. kunde åka ända upp till Sälen, och ha råd att göra det även om de inte har råd att ha bil. Dessutom är det naturligtvis miljövänligt. Det bör alltså placeras tidigare, mellan år 2001 och 2008. Det råder en bred samsyn inom hela näringslivet i dalgången, liksom inom de berörda politiska partierna i kommunerna. Goda kommunikationer, både på väg och på järnväg, till ett av vårt lands mest attraktiva friluftsområden är naturligtvis också ett nationellt intresse. Det hindrar inte att många kommer att åka bil, men slitaget på de här vägarna är så fruktansvärt att vägarna är ofarbara när tjälskotten börjar komma. Dessa lastbilstransporter försämrar naturligtvis ytterligare, förutom persontransporterna. En utbyggnad av Västerdalsbanan skulle avlasta vägnätet, inte bara i dalgången utan också på riksvägnätet mot Stockholms-, Öresunds och Göteborgsregionerna. Det ger positiva effekter när det gäller miljö och trafiksäkerhet. Om vi skall skapa ett framtida ekologiskt hållbart samhälle är en utbyggnad av banan fram till Sälen mycket viktig. Miljöpartiet anser att det är viktigt att det dagliga resandet mer och mer kan ske kollektivt och, där så är möjligt, med tåg. Det är naturligtvis miljömässigt bäst. Det minskar olycksriskerna betydligt och ger bilförarna en behövlig vila på väg till och från arbetet. Energimässigt är det helt överlägset. 2 % av vår elenergi går till tågtrafiken med dess enorma transportförmåga, medan Borlänge, t.ex., med Domnarvets järnverk och Kvarnsvedens pappersbruk, ensamt använder nästan lika mycket el som all järnvägstrafik i Sverige. Miljöpartiet vill också återinföra nattågen kvällstid från Gävle till Borlänge, Göteborg och Malmö. De var mestadels fullbelagda. En hel del av de transporter som gick med dessa tåg går numera på landsväg. Man måste se transporten som en helhet. Även om nattågen i allmänhet inte är lönsamma fullt ut tar den som förut åkte nattåg kanske bilen eller flyget tur och retur, och SJ förlorar i förlängningen passagerare. Miljöpartiet vill alltså återinföra nattågen på flera sträckor i Sverige. Nu talar jag mycket om Dalarna, men resonemanget är egentligen överförbart till så gott som alla landskap. Jag vill också tala om Inlandsbanan, som är en kulturhistoriskt fantastisk och naturvänlig transport. Den skulle kunna elektrifieras för en ganska ringa kostnad. Miljöpartiet har i sin budget också pengar för detta. Det är 3,4 miljarder som inte enbart skall gå till Inlandsbanan, men man skulle kunna starta med en del av de pengarna och elektrifiera banan. Den är byggd för att klara tunga malmtransporter. Det är en intressant tanke att den s.k. Domnarvspendeln skulle gå från Luleå in på Inlandsbanan. Den går tre gånger om dagen från Luleå eftersom metallurgin är nedlagd i Borlänge. Det är helt rimligt att åka den vägen. Det är en stor belastning på kustbanan när de tunga tågen kommer tre gånger om dagen. Det är också en mycket dålig bana mellan Gävle, Falun och Borlänge. Investeringarna skulle i trafiksammanhang inte alls vara oöverkomliga - inte ens om man gjorde en elektrifiering. Det är också bitvis backigt mellan Gävle och Falun. Där är det verkligen problem att köra dessa tunga transporter. Vid ingången av 2000-talet står Sverige inför en genomgripande samhällsomvandling, fullt jämförbar med industrialismens genombrott i början av seklet. På samma sätt som järnvägen då banade väg för den nya tiden kommer den att spela en viktig roll nu när Sverige skall byggas om för långsiktig ekologisk hållbarhet. Det gäller även Inlandsbanan dels därför att den går genom bygder som är rika på biobränslen och mineraler och därför kan lämna viktiga bidrag till svensk industri och energiförsörjning, dels därför att den utgör ett levande kulturminne och en turistattraktion av internationell klass. Vi vet att det går torvtåg på Inlandsbanan från Härjedalen till Uppsala. De tågen skulle kunna klara mycket mer trafik. Borlänge och upprustning av nuvarande spår. Det spåret skulle lämpa sig bra för pendeltrafik, som inte är så tung, och för att avlasta landsvägstrafiken och innerstadstrafiken i de båda städerna. Jag instämmer i Elisa Abascal Reyes yrkanden och står bakom alla reservationer där Miljöpartiet är med.

Fru talman! I fjor ökade antalet jobb i Örebro län med 3 600. Länsarbetsnämndens prognoser pekar på en väldigt positiv utveckling det närmaste året. Det finns många skäl till det, men ett viktigt skäl är läget i landets demografiska mitt. Utvecklingen i Örebro län har visat att det går att vända utvecklingen i områden som har varit hårt drabbade av strukturomvandlingen. Då är trafikpolitiken ett viktigt instrument för regional utveckling. Det är angeläget, fru talman, att vi långsiktigt kan ha mycket goda trafikförbindelser i det inre av Mellansverige. Det är en strategisk förutsättning för att hela Mellansverige skall leva och inte bara kustområdena. Det gäller tågen, det gäller vägarna och det gäller flyget. Västra stambanan spelar en strategisk roll för Örebro län och för det inre av Sverige. Svealandsoch Mälarbanan är på väg att förändra Mellansverige och skapa nära samband mellan Stockholmsregionen, Statsministern aviserade för några dagar sedan viljan till en satsning på Bergslagstrafiken med hjälp av de regionala huvudmännen. Det är angeläget att det projektet får de ekonomiska förutsättningarna att lyckas. Det finns ett stort intresse i vårt län för att vara med och göra satsningen framgångsrik. Jag vill i det sammanhanget passa på att uttrycka min tillfredsställelse över att trafikutskottet varit lyhört och tillstyrkt den motion vi har lagt fram från Vidare, fru talman, vill jag säga att Arbogavägen nu är på gång. Det är en efterlängtad satsning. Den tillhör de mest strategiska satsningarna i Mellansverige. Det är angeläget att den följs upp. E 20 har fortfarande stora brister. Det är viktigt att E 20 får en sådan kvalitet att den kan uppehållas som pulsåder genom Sverige. fick en allvarlig uppryckning genom beslutet om förbättring av Arbogavägen, men man måste gå vidare. Vägen Arboga-Karlskoga och Örebro-Karlskoga är anmärkningsvärt dålig med hänsyn till den stora betydelse som trafiken genom Mellansverige och mellan Stockholm och Oslo har. Sverige är Berslagsdiagonalen. Det har under en tid varit ganska tyst om Bergslagsdiagonalen. Det är viktigt att man på allvar kommer i gång med planeringen för ett stråk som går genom mitten av Sverige och som verkligen ger Bergslagen möjlighet att utvecklas på lång sikt. Ett annat strategiskt trafikområde är flyget. Här har det skett en dramatisk utveckling. Låt mig ge exemplet Örebro/Bofors flygplats, som i dag har 150 000 passagerare. Man har nu en omslutning av godstrafik varje dag som är lika stor som den samlade godstrafiken var på ett år för bara några år sedan. Utvecklingen har blivit möjlig genom stora lokala och regionala satsningar. Det har länge funnits en stark obalans mellan å ena sidan de statligt drivna och å andra sidan de helt kommunala flygplatserna. Därför tar riksdagen ett viktigt steg i dag när man fattar beslut om ett mer rättvist stödsystem. Det stämmer också på flera punkter överens med den motion som vi har lagt fram från Örebro län. Men det finns ändå, fru talman, anledning att följa upp det nya förslaget. Det är risk att de flygplatser som ligger allra bäst till logistiskt och kan ha stor betydelse ur transportsynpunkt, som den i Örebro, får ett alltför litet stöd. Kortsiktigt kan man förstå det. Flygplatsen har en god ekonomi. Men långsiktigt är det ett bekymmer. Just de flygplatser som ligger bra har behov av stora investeringar, och då krävs det också engagemang utanför regionen. I det motion som vi lämnade från Örebro län hade vi två attsatser. Den ena gällde det statliga stödet. Den andra gällde möjligheterna till EU-stöd. Den motionen behandlades i samband med TU1 för några månader sedan. Det är beklagligt att vi inte har kommit längre där. I länder utanför Sverige går det att få stöd till flygplatser också utanför stödområdena med hjälp av strukturfondspengar. I Sverige går inte det i dag. Det är angeläget att det kommer i gång en dialog mellan Närings och Kommunikationsdepartementet om möjligheterna till EU-stöd för infrastrukturinvesteringar som har betydelse för områden som är inne i en stor strukturomvandling av näringslivet. Jag hoppas, fru talman, även om motionen ganska knapphändigt avvisats av trafikutskottet tidigare, att diskussionen kommer upp på allvar mellan Kommunikations och Näringsdepartementen i samband med diskussionerna om den långsiktiga inriktningen av strukturstöden. Slutligen, fru talman, skrivs det i betänkandet också några ord om cykeltrafiken. Den motion som har väckts av kd är välvilligt behandlad av utskottet. Det finns anledning att se med stort intresse på det program som Vägverket och Kommunförbundet kommer att ta fram för cykeltrafiken. Cykeltrafiken har inte en avgörande regionalpolitisk betydelse, men den kan göra ett viktigt trafikarbete, framför allt i stadsområdena. Det finns anledning för riksdagen att återkomma till den diskussionen senare.
Fru talman! Inledningsvis vill jag nästan tacka Inger Lundberg för att hon väckte en motion i det här ärendet. Den gjorde utskottet uppmärksamt på att det fanns en möjlighet, om regeringens förslag hade gått igenom, att skadeprövning inte skulle göras gentemot länstrafikens busstrafik utan enbart gentemot järnvägstrafiken. Men tack vare Ingers motion upptäckte vi detta lilla hål i lagstiftningen och kunde täppa till det. Egentligen begärde jag ordet, fru talman, därför att ett antal ledamöter, liksom Inger Lundberg, har pekat på enskilda projekt - lokala, regionala osv. - som de icke tycker blir tillgodosedda i sina motioner gentemot propositionen. Vissa ledamöter har t.o.m. talat om att det har varit massakrer av motionerna. Jag vill hänvisa till bl.a. den diskussion som jag och Hanna Zetterberg hade tidigare under ärendets behandling, att vi i dag debatterar förslag om målsättningar, riktlinjer osv. för infrastrukturen och transportpolitiken. Diskussionen har föranletts av att det har väckts ett antal motioner. Jag vill hänvisa till trafikutskottets text på s. 151, där vi förklarar varför alla dessa enskilda projekt i motionerna har angetts i tabellform och varför motionerna lämnats utan åtgärder.
Fru talman! Jag har den största respekt för trafikutskottets handläggning av de enskilda yrkandena. Naturligtvis kan vi inte varje år föra en genomgripande diskussion om varje enskilt trafikobjekt. Jag tycker att den sammanställning som trafikutskottet har gjort i betänkandet är värdefull, och jag har respekt för att vi inte tar ställning till den i dag. Det är också så att vi har ett antal yrkanden. Bl.a. har vi en övergripande motion från ett antal bergslagslän om Bergslagsdiagonalen. Jag hoppas ändå att både trafikutskottets ledamöter och riksdagen, fru talman, har respekt för att vi väcker frågor om strategiska objekt i diskussioner som denna, inte för att här och nu ta slutlig ställning men för att väcka diskussionen om hur enskilda objekt kan komma in i ett mer övergripande trafikpolitiskt sammanhang. Det gäller inte minst frågan om att vi måste ha mycket goda trafikförbindelser i det inre av Sverige, om vi skall kunna upprätthålla den regionala balansen i vårt land. Slutligen, fru talman, ett varmt tack för den välvilliga behandlingen av motionen om skadeprövning från Örebro län.
Fru talman! Det får inte uppfattas som att vi i trafikutskottet negligerar att det skrivs ett antal motioner angående enskilda projekt, utan det är tvärtom. Jag ville bara ge en kort förklaring till att de kanske är litet knapphändigt behandlade i det här betänkandet. I kommande betänkanden, där vi mer konkret behandlar fördelningen av de nationella medlen för olika infrastrukturinvesteringar, tycker jag att Inger Lundberg och övriga skall återkomma med sina motioner. Det är ändå så att droppen urholkar stenen så småningom.

Fru talman! Det har under den här debatten på olika sätt poängterats hur viktigt det är med en fungerande infrastruktur och att utan en sådan skulle Sverige stanna. Det tål att upprepas. Jarl Landers inbjudan till oss, som tar upp litet strategiska projekt, att gärna komma tillbaka när man konkret skall behandla de här frågorna uppfattar jag som någonting positivt. Men jag vill ändå understryka och upprepa några viktiga tillägg till detta med viktiga infrastrukturprojekt. Målmedvetna nyinvesteringar i infrastrukturen är nödvändiga för att vårt land skall upprätthålla konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd. Det är också nödvändigt att investeringarna styrs av lönsamhetskriterier och med efterfrågan som grund. Inte minst det sista påtalas i den moderata reservationen 33. Öresundsbron och hamnarna i Skåne erbjuder och kommer framgent att kunna erbjuda näringslivet alternativa vägar för gods som skall vidare till och gods som kommer från olika destinationer i Europa. Öppningen mot östra Europa talar för en fortsatt ökad transportvolym av gods. Det blir därför allt viktigare att se till att anslutande infrastruktur fungerar väl. Snabbhet, säkerhet och effektivitet får inte bara bli honnörsord i sammanhanget. Därför behövs enligt min mening en samlad bild av infrastrukturutbyggnaderna. Behovet av en djupgående analys av kapacitetsproblemen i gods och transportsystemet i Skåne kan inte längre negligeras. Det kan inte nog understrykas att omkring 70 % av vårt lands exportgods och ungefär lika mycket av importgodset passerar Skåne. Några siffror: Utrikeshandeln omfattar ca 100 miljoner godston till ett värde av 500 miljarder kronor. Transportmässigt är det en mycket stor andel av godset som går på fartyg. För Sveriges tre största hamnar gäller följande: 30 miljoner ton går över Helsingborg och 9 miljoner ton över Trelleborg, och stadigt ökande. Två av Sveriges tre största hamnar i godston räknat finns alltså i Skåne. Även i hamnarna i Malmö, Ystad, Simrishamn och Åhus ökar godsmängden och fortsätter att öka enligt prognoserna. Med detta vill jag peka på att Skånes strategiska läge som Sveriges port mot övriga Europa ställer stora krav på ett väl fungerande överordnat transportsystem. Det framstår som ganska klart, inte bara för långtradarchauffören, näringslivet och järnvägsspeditören utan också för var och en av oss som privatpersoner, att ett väl fungerande transportsystem genom, till och från Skåne från övriga Sverige är av mycket stor betydelse.

Inte minst gäller det för landets landsbilsburna export och import som hela tiden ökar kraftigt. Järvägstrafikens fortsatta utveckling och långsiktiga lösningar för godsstråken genom Skåne är enligt min mening i första hand ett nationellt intresse. Kommunikationsministern och miljöministern har som svar på mina tidigare frågor om godstrafiken till och från övriga Europa - yttre godsspåret och Riksbangård syd - sagt att frågan säkert kommer att lösas i ett helhetsperspektiv. Men ännu finns det ingen ansats till konkret lösning. Tempot måste öka. Frågan måste snarast realbehandlas. Därmed ställer jag mig också bakom de moderata reservationer som finns i det här betänkandet.

Fru talman! Jag tänker också tala om ett enskilt projekt, men ett projekt som inte bara har riksintresse, om det nu är så "bara", utan ett projekt som också har internationell betydelse. Jag tänker tala om ett hot, om skövling av omistliga natur och kulturvärden. Fru talman!

Förslaget är ett av de konkreta projekt som ligger i Vägverkets plan för vägtransportsystem 1998-2007. Regeringen förväntas ge besked i frågan i början av juni, alldeles nu alltså. Fru talman! Det måste närmast betraktas som sanslöst att föreslå att Tåkern/Omberg-området skall förvandlas till ett intensivt långtradarstråk. Det är precis vad det handlar om. Eftersom frågan har nationell och internationell betydelse utgår jag nu från att regeringen lyssnar mer till hur Riksantikvarieämbetets sakutlåtande lyder än till den lokala länsstyrelsen. Det utomordentligt allvarliga i det här sammanhanget är att länsstyrelsen av föreningen Rädda Tåkern/Omberg anklagas för jäv, för att förminska kultur och naturvärden och för bristande helhetssyn. Det här är utomordentligt allvarligt, och det hade inte varit möjligt om man hade skilt UV-verksamheten från Nu är det så att Riksantikvarieämbetet, precis som Miljöpartiet, vill att den här vägen skall göras om till en kultur och naturväg, att man skall sänka hastigheten och öppna för turism. Många kommuner, län och regioner, pratar om turism i dag. Men till Tåkern/Omberg kommer redan nu årligen ungefär 325 000 människor. Det står inte omnämnt i länsstyrelsens utlåtande. Riksantikvarieämbetet har en syn, det lokala har en syn. Men det är också så att Världsnaturfonden har lyft upp området som ett av 200 områden i världen som har internationell betydelse. I stället ligger förslaget kvar hos Vägverket att tung trafik skall få ökad möjlighet att gå på riksväg 50 när den i stället kan den ledas om till väg 32. Miljöpartiet har också lagt fast en järnvägsstrategi där vi föreslår att järnvägsnätet skall förstärkas snabbt med dubbelspår för att ta över de långväga transporterna. Just sträckan mellan Hallsberg och Mjölby är en av Sveriges mest trafikerade enkelspårsträckor. Många godståg måste i dag omledas till den betydligt längre sträckan över Falköping/Jönköping. Det här kan trafikutskottet initiera och snabba på. Jag hade önskat att trafikutskottet hade medverkat till att lyfta ut den här sträckan för riksväg 50 ur Vägverkets plan. Det har ni inte gjort. Nu vädjar jag till kommunikationsministern. Det har jag gjort i en fråga som jag skulle ha fått svar på i dag. Det är synd att ministern inte är kvar här i kammaren, för jag har ännu inte fått något svar på frågan. Då hade jag ju kunnat få det här direkt. Jag önskar att ministern vill verka för ett helhetstänkande så att den fullkomligt vansinniga vägplanen i fråga om Tåkern/Omberg skrinläggs.
Fru talman! Det var en dramatisk beskrivning av en i och för sig vacker väg. Trafikutskottet har gjort insatser, vill jag säga, i den här frågan. Vi har varit på studiebesök, en del av oss. Vi har konstaterat att det i och för sig vore märkligt om man skulle dra fram en väg på det ställe som Ewa Larsson pekar på. Vi skulle naturligtvis ha mandatet från riksdagen att lyfta ut det här projektet ur den regionala vägplanen. Men skulle riksdagen börja med att lyfta ut det ena projektet efter det andra tror jag snart att vi skulle ha anarki i vägplaneringssystemet totalt sett. Här måste ansvaret ligga på regionala och lokala intressenter i länet. Vi kan inte heller peka på att ministern skall gå in här, för då skulle det inte dröja många dagar innan hon blev anmäld till konstitutionsutskottet. Hela ansvaret för denna vägsträcka runt Tåkern och Omberg måste ligga på regionen själv.

Fru talman! Jag delar inte den uppfattningen. Det här är en fråga som inte bara har riksintresse utan också internationellt intresse. Och nu är det ju så att det är regeringen som har att avgöra frågan. Jag menar att ett enat trafikutskott kunde ha givit tydliga signaler om att vi tycker att det vore vansinnigt att bredda och förstärka riksväg 50 genom Tåkern och Omberg och i vissa fall göra en ny sträckning. Här måste jag få vara litet poetiskt. Selma Lagerlöf lät Nils Holgersson besöka Tåkern. Det var hennes politiska inlägg i debatten. Ellen Key lät bygga ett hus vid Omberg. Och Mariasystrarna har nu byggt ett kloster nära Ödeshög. Vi har också det berömda Tåkern/Omberg-spelet, bygdespelet om drottning Oma och den heliga Birgitta som beskriver den internationellt betydelsefulla och intressanta miljön i det här området. Ni kunde ha gjort mycket mer. Nu är det regeringen som har att ta ställning. Jag vill med detta påverka kulturministern, kommunikationsministern och miljöministern så att de kan samarbeta för ett bra beslut.
Fru talman! Jag kan i alla fall konstatera en sak. Det är att de ministrar som Ewa Larsson räknade upp kan samarbeta för bra beslut. Det har de gjort tidigare, och jag förutsätter att de kan göra det framdeles också. Men jag vill ändå poängtera att trafikutskottet inte kan använda de ord som Ewa Larsson använde. Man kan inte lyfta ut en sådan här fråga och peka på att det här skall ministern besluta om. Som jag sade förut måste allt, för att vi inte skall vålla anarki i planeringssystemen, gå den rätta vägen med regionerna, Vägverket och slutligen ett avgörande hos regeringen. Det är på regionen det stora ansvaret ligger när det gäller var vägen skall gå fram. Men personligen tycker jag, och flera andra från trafikutskottet som har varit där, att det är synd om de skall förstöra den vägsträckning som i dag finns där med ett större vägprojekt.
Fru talman! Det är inte bara synd. Det skulle vara skamligt om man fortsatte och inte satte stopp för Vägverkets planer. Jag menar inte att trafikutskottet skall styra ministern. Jag menar att trafikutskottet kunde ge signaler till Vägverket och lyfta ut den här sträckan. Sedan vore det nog tydliga signaler till regeringen om hur den borde hantera frågan. Jag menar att man inte kan låta den här frågan avgöras lokalt. Dessutom finns det otäcka misstankar om att man har undanhållit och minimerat kulturvärden. Det är litet märkligt. I de handlingar som jag har sett har kulturen fått mindre värde från ett ärende till ett annat med tre år emellan. Då undrar man hur det är ställt egentligen. Därför är det utomordentligt viktigt att frågan avgörs på nationell nivå.

Fru talman! Det svenska inlandet utarmas, befolkningsströmmarna går mot kusterna och mot de större städerna och tätorterna. Det krävs kraftfulla åtgärder för att vända den trenden. Vi säger ju alla så ofta att hela Sverige skall leva. En väl utbyggd infrastruktur är en självklar förutsättning för att människor skall kunna bo på landsbygden och i glesbygd. Goda kommunikationer är också en förutsättning för att inlandets stora naturresurser i form av skog, mineraler och bergtäkter skall kunna tas till vara. En utveckling av de turistiska möjligheterna kräver också goda kommunikationer. Och naturligtvis handlar det om väg-, järnvägs och flygmöjligheter. Här vill jag kortfattat bara beröra några frågor som är av avgörande betydelse för inlandets framtida utvecklingsmöjligheter. Jag skall först tala om järnvägen. Riksdagens nyligen fattade beslut om Inlandsbanan utgör en bra grund för att trafikera hela den i dag aktuella sträckan Mora-Gällivare och skapar också möjligheter till att utveckla Inlandsbanan till en miljövänlig transportled. Den mycket positiva utvecklingen främst på godssidan visar att inlandskommunerna och Inlandsbanan AB har lyckats väl i sitt uppdrag att kostnadseffektivt utöka transportarbetet till en miljövänligare transport från landsväg över till järnväg. Stora delar av den resterande delen av banan mellan Mora och Kristinehamn har dessutom redan tagits i bruk genom ett medvetet arbete av kommunerna och andra intressenter längs banan. Från Kristinehamn och förbi Lesjöforsområdet ökar i dag godstransporterna snabbt, och inom Vansbro kommun pågår flera intressanta bergtäktsprojekt som på sikt kräver transporter på banan ned till Kristinehamn och Vad som nu krävs är att hela bandelen får en upprustning och kopplas ihop med den norra delen, Mora-Gällivare. IBAB borde snarast erbjudas att överta ansvaret för även denna del av banan och med hjälp av kanske EU-medel snarast påbörja en upprustning. Inlandet kan gå i täten i omställningen av vårt samhälle till en ekologiskt hållbar utveckling. Det kan gälla energisnåla och miljövänliga transporter, småskalig livsmedelsproduktion, biobränslesatsningar och ekoturism m.m. Inlandsbanan är ett sammanhållande band i en sådan process. I dessa dagar då vi satsar nästan 10 miljarder kronor på Botniabanan är det många i inlandet som undrar varför vi inte kan satsa bara tiondelen av den summan på att höja banstandarden upp till 22,5 tons axeltryck på sträckorna Sveg-Brunflo och Arvidsjaur-Gällivare. Därmed kan banan bli en central förbindelse mellan såväl norra och södra Norge som för hela det svenska inlandet. Möjligheter finns dessutom att knyta ihop Inlandsbanan med stambanan strax nordost om Sveg. Bara några mils utbyggnad skulle skapa unika nya möjligheter att nå södra inlandet via Fru talman! Som tur är avvisar utskottet förslaget om miljöavgiften för dieseldrivna järnvägsfordon. En sådan avgift, enligt föreslagen modell, hade inte fått avsedd verkan utan skulle snarare ge ökad miljöbelastning. Då vägfordonen kräver tre gånger så mycket energi och betydligt större utsläpp blir miljöeffekten naturligtvis negativ. Dieselskatten hade blivit ett hårt slag mot de icke elektrifierade banorna, de små järnvägarna men framför allt ett hårt slag mot glesbygden. En bättre väg att gå är att kraftfullt stimulera en övergång till biobränslen. Ett annat angeläget järnvägsprojekt med bred enighet och regionalpolitiskt motiverat är upprustningen av Västerdalsbanan med en förlängning fram till Sälenfjällen. I Sverige finns en mängd små järnvägar på landsbygden som karakteriseras av gammal teknik, lågt resande, låg produktivitet och höga kostnader. Om dessa genom ny miljöteknik kan bidra till att sänka fraktkostnader och skapa bättre persontrafiksförbindelser utgör de en outnyttjad resurs, inte minst i arbetet för ett hållbart samhälle. Lämpliga forskningsprojekt i ett sådant syfte kan utöver Inlandsbanan också Västerdalsbanan och Kinnekullebanan vara. Fru talman! Vägfrågorna har också en avgörande betydelse för inlandets möjligheter till överlevnad och utveckling. Det är mycket positivt med den satsning som nu skall göras på riksväg 45, Inlandsvägen, under de närmaste åren. Med denna satsning kommer Inlandsvägen i högre grad att bättre attrahera långväga trafik och öka förutsättningarna för bl.a. turistnäringen. Sedan cirka tio år tillbaka samarbetar ett tjugotal kommuner genom IEF, Inlandskommunernas Ekonomiska förening för inlandets utveckling. Samarbetet omfattar kommunerna från Gällivare i norr till Gullspång vid Vänern i söder. Efter att Inlandsbanan AB bildades har IEF riktat mer av resurserna till att marknadsföra den småskaliga landsbygdsturismen med Under senare år har även Inlandsvägen Syd, bestående av kommunerna från Gullspång till Halmstad, etablerats. Inlandsvägen Syd består av delsträckorna på vägarna riksväg 26, länsväg 185, riksväg 48 och riksväg 64. Leden utgör därmed förbindelselänken mellan Sydsverige, Svealand och Norrlands inland. Vägen har, i hela sin totala längd, en viktig funktion för företagen att nå marknader i Sydsverige och på kontinenten. Vägen används också flitigt för resor till och från de stora vintersportorterna i fjällkedjan. Mora. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Stråkets fördelar och potentialer kan inte tas till vara om man inte kompletterar stamvägnätet med den felande länken mellan Kristinehamn och Mora. Det är bra att det nu satsas på den norra delen av Inlandsvägen riksväg 45, men planering och investeringar måste utgå från en helhetssyn där också Inlandsvägen Syd ingår. En bra början kan kanske vara att hitta en enhetlig vägnummerbeteckning för denna södra del. Vid det numera årligen förekommande Inlandstinget som i år hölls i Gullspång den 27-28 maj togs initiativ till en gemensam utvecklingsplan för hela Inlandsvägens sträckning från Halmstad till Gällivare/Karesuando. Goda kontakter har också skapats med berörda regioner inom Vägverket som aktivt deltar i diskussionerna kring inlandets kommunikationsfrågor. Hela det svenska inlandet är således möjligheternas region med ett alldeles unikt samarbetsinitiativ som omfattar ca 150 mil. Detta, fru talman, är en information och ett förhållande som trafikutskottets ledamöter och riksdagen bör känna till.

Fru talman! På s. 152-154 i betänkandet redovisar trafikutskottet hur beredningen inför inriktningsbeslut går till. När man har gjort det förtecknar man 96 motioner i en bilaga och avstyrker samtliga. Jarl Lander berörde detta i sitt inledningsanförande och i ett replikskifte med Inger Lundberg. Det kanske är nödvändigt att göra på det sättet, men detta betänkande handlar ju faktiskt inte bara om en inriktning, utan det är trafikutskottet som har valt att behandla 166 motioner, bl.a. från allmänna motionstiden. Man kanske måste göra på detta sätt. Det kanske t.o.m. är riktigt. Men det blir faktiskt ett problem för mig som enskild riksdagsledamot. Jag har en formell konstitutionell möjlighet att påverka, och det är att motionera. Jag har tillsammans med några kolleger från södra Älvsborg motionerat om att en utredningsman skall tillsättas för att närmare studera Götalandsbanan. Trafikutskottet föreslår nu att denna motion skall avslås. Den har inte varit föremål för någon sakbehandling. Som sagt var, det kanske är nödvändigt. Jarl Lander tröstade en annan debattdeltagare med att droppen urholkar stenen. Det gör den onekligen. Men jag undrar om det räcker i detta fall. Man får nog ta till en spann eller kanske en flodspruta. Men det kommer en motionstid i höst också. Ett stort antal kommuner och fem länsstyrelser har under många år agerat och lagt ned mycket pengar på att göra en grundläggande utvärdering av hur man skulle bygga en järnväg genom landets mest tättbefolkade områden - Götalandsbanan. I vår motion framför vi att det nu vore dags att man tillsätter en statlig utredningsman för detta projekt på samma sätt som man gör för en del andra projekt. Det tycker inte utskottet. I varje fall anser man inte att det är lämpligt att göra det den här gången. Men vi får väl återkomma. Ibland funderar jag på en sak som jag tycker är ett problem, nämligen det här med motionerandet, som inte räcker till. Tydligen måste andra medel användas. Om det då handlar om en flodspruta eller inte får väl jag tillsammans med mina kolleger fundera på. Detta, herr talesman för trafikutskottets majoritet, är en annonsering om att vi återkommer i den här frågan.

Fru talman! Jag har intresserat mig för trafikfrågorna ur ett sörmländskt perspektiv. Stora infrastruktursatsningar har just avslutats i Mälardalsområdet. Svealandsbanan och Mälarbanan, som invigdes förra året, är nya och viktiga länkar i transportsystemet. Jag tänkte nu peka på några av de viktiga satsningar som det återstår att ta itu med för att hela länet och hela regionen skall hänga med.

Tredje spåret, tillsammans med Nyköpingslänken, behövs för att göra det möjligt att nå det övergripande målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Nyköpingslänken, tillsammans med tredje spåret, behövs för att vart och ett av de fem delmålen skall kunna förverkligas, av vilka tre är följande: - målet om en hög transportkvalitet och Vi sörmlänningar har i färskt minne jordskredet i Vagnhärad och urspårningen i Tystberga strax norr om Nyköping för något år sedan. Vidare behövs Nyköpingslänken och tredje spåret för att nå följande två mål: - målet om en god miljö och Fru talman! Det är lätt att konstatera att den utbyggnad som skett i Sörmlands norra delar på ett påtagligt sätt har förbättrat förutsättningarna för näringslivets tillväxtmöjligheter och medborgarnas möjligheter till arbete och studier. Det är angeläget att länets övriga delar ges samma förutsättningar så att hela Sörmland kan bli en utvecklingsregion. Så skulle fler tåg med tågstopp över Flen och Vingåker ge västra Sörmland nya förutsättningar på samma sätt. Likaså skulle en satsning på riksväg 55 medföra en väsentlig förbättring för västra Sörmland när det gäller möjligheterna att via E 20 och E 18 nå Stockholm och Uppsala. De möjligheter som en utbyggd och utvecklad hamn i Oxelösund för med sig ger nya möjligheter till handelsutbyte gentemot Baltikum och Ryssland, vilket också måste anses vara av nationellt intresse. I dag är Oxelösunds hamn kraftigt underutnyttjad jämfört med de förutsättningar som denna Östersjöns djupaste hamn har. Fru talman! Jag har med detta försökt visa att de satsningar som vi sörmlänningar tycker är så viktiga ur vårt perspektiv är minst lika viktiga för hela landet och att de därmed så fort som möjligt bör prioriteras i den framtida planeringen.

Fru talman! Jag begärde ordet med anledning av en del av de resonemang som förts här under dagen. Jag tycker nämligen att hanteringen av situationen är oroväckande. Det är egentligen två saker som jag vill tala om, och de båda sakerna hänger ihop. Först gäller det de bidrag till de kommunala flygplatserna som föreslagits från regeringens sida och som riksdagen nu föreslås besluta om. Själv tycker jag att det för flygets del gäller ett av de bästa besluten någonsin. För första gången tittar man på flygtrafiken utifrån hela Sveriges behov. Det system som vi hittills haft är ett system som har vuxit fram genom att man från gång till gång har tittat på olika regioners behov. Men nu, som sagt, har man tittat på hela Sveriges behov. Man har också tittat på flygets roll i Kommunikationssverige. Resultatet, att man föreslår att alla kommunala flygplatser skall få vara en del av Kommunikationssverige, anser jag inte är en tillfällighet. De flesta av de här flygplatserna har en lång period bakom sig. Där har man funnit sig till rätta med sin situation och varit med och utvecklat sin del. Därmed är dessa flygplatser en del av transportmönstret. Dessutom har i förslaget lagts in delar som gör att det här inte är helt gratis för kommunerna, utan de får även i framtiden vara med och bidra i dessa avseenden. Det tycker jag är bra. Vidare gäller det någonting som har dykt upp i många resonemang och som till viss del finns med i olika reservationer. Det gäller den företeelse som kallas för peak pricing - marknadsanpassning, som en del säger. Det gäller då ett system som går ut på att man under de perioder då det är en hög belastning på en flygplats skall börja ta betalt utifrån var och ens betalningsförmåga. Om vi i Sverige genomförde ett sådant system - naturligtvis handlar det då om Arlanda - skulle det vara mycket olyckligt därför att de som då drabbas kanske är de flygplatser och de regioner som har det absolut största behovet av flygtransporter. Vän av ordning kanske säger: Med hjälp av den nya myndighet som inrättas kan väl staten gå in och vara med och köpa en del av den här flygtrafiken. Jag undrar: Vart har vi då nått? Vad är då resultatet? Ja, naturligtvis har start och landningsavgifterna ökat. Om det är syftet tycker jag att man skall säga det. Enligt min åsikt kan syftet i slutändan inte vara att slå ut de regioner som inte är tillräckligt befolkningstäta för att kunna ha stora flygplan med bra beläggning. Jag tycker att vi måste värna om att de regioner som har behov av bra kommunikationer också i framtiden skall ha minst lika goda möjligheter till bra kommunikationer som alla andra i Sverige. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande.
Fru talman! Krister Örnfjäder talar vackert om flyget, precis som jag tidigare i dag gjorde. Det som är spännande med Krister Örnfjäders redogörelse är att han talar om flygets roll i hela Sverige och om betydelsen av stöd till en rad flygplatser runt om i landet. Det borde ge mer flyg, eller hur Krister Örnfjäder? Då frågar jag mig: Hur tänker Krister Örnfjäder lösa det nu när ni vill lägga ned Bromma och när flygtrafiken med nästan hundraprocentig sannolikhet - det kan vi nog lova - kommer att öka? Dessutom vill ni ju inte heller införa peak pricing. Jag undrar bara: Hur skall Krister Örnfjäder lösa situationen i Stockholm, utan Bromma och utan peak pricing?
Fru talman! Som framgick av mitt tal pratade jag över huvud taget inte om Bromma. Jag försökte att hålla mig till en situation där hela Sverige skall kunna ha tillgång till bra kommunikationer. Vi försöker att öka tillgängligheten på Arlanda. Min åsikt är att den tredje banan naturligtvis är helt nödvändig och att den fjärde banan är en förutsättning.
Fru talman! Jag hör att Krister Örnfjäder säger att man skall öka tillgängligheten. Men de flesta plan både landar och startar ju faktiskt i Stockholm, och vi har ingen tredje landningsbana på Arlanda. Jag vet inte om Krister Örnfjäder har några senare siffror än jag. Jag har hört 2003. 2004, säger man nu. Det betyder att Krister Örnfjäder ändå anser att Bromma kan vara till 2003, 2004.
Fru talman! Birgitta Wistrand har försökt den här varianten tidigare med mer eller mindre lyckat resultat, kan man kanske tillägga. Vi har från vårt parti sagt att Bromma är en flygplats som inte skall finnas kvar. Vad jag försöker säga är att vi behöver ytterligare kapacitet och att Arlanda är navet i svensk flygtrafik. Vi önskar en utbyggnad av kapaciteten där. Samtidigt försöker man på alla sätt på Arlanda - jag vet inte om Birgitta Wistrand vet om det - att inom ramen för det bansystem som redan finns och de två banor som eventuellt tillkommer öka antalet starter och landningar. Förhoppningsvis skall man redan fr.o.m. september i år kunna få ytterligare två rörelser med hjälp av att man ökar farten och beredskapen på framför allt de plan som skall starta. Det här skall förhoppningsvis kunna innebära att man ökar kapaciteten och på det sättet kan tillgodose stockholmarnas önskemål om att
Fru talman! Miljöpartiet har lagt fram sitt förslag om start och landningsavgifter - framför allt landningsavgifter - i avvaktan på en miljöbeskattning av flygbränsle. Det anser vi vara det mest lämpliga. Men eftersom en sådan inte kan komma till stånd av diverse anledningar som Krister Örnfjäder säkert känner till föreslår vi en annan form av prissättning. Det förslag vi har lämnat i det här betänkandet står vi bakom. Men det är ingalunda färdigutformat. Jag tycker att det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att Miljöpartiet faktiskt är positivt till det flyg som finns t.ex. till flygplatser i skogslänen och på

Fru talman! Jag vill också säga några ord om Bromma flygplats vara eller inte vara har diskuterats och utretts många gånger under flera år. Alla verkar överens om att det innebär allvarliga miljöoch säkerhetsproblem att ha en flygplats mitt i en storstad och att det är ohållbart i längden. Många bostäder har också blivit byggda i Brommaområdet mot bakgrund av tidigare fattade nedläggningsbeslut. I dag upplever en hel del brommabor att de lider fysiskt av dålig luft och buller och av att de får föroreningar i sina trädgårdar på grund av flyget. Många uppger också att de lider svårt psykiskt av att ha jetoch skolflygplan strax ovanför hustaken. Det kan här nämnas att olycksstatistiken för privatflyg per personkilometer är lika allvarlig som den för motorcyklar. Det har tidigare här i debatten poängterats behovet av tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsregionen. Jag anser också att det är viktigt att vår huvudstad har tillräcklig flygkapacitet så att alla som vill och behöver kan använda detta transportslag. Men det är även viktigt med miljö och säkerhetshänsyn när det gäller hur och var denna flygplatskapacitet skall vara belägen. För att en trovärdighet skall finnas i detta angelägna ärende krävs att ett årtal fastställs för Bromma nedläggning som reguljär flygplats, och då i samband med att utredningen om flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen blir färdig. Jag är övertygad om att ett sådant bestämt årtal kommer att på ett positivt sätt påskynda processen med att åstadkomma ytterligare flygplatskapacitet i Stockholmsregionen.

Fru talman!

Om det sistnämnda vill jag gärna säga att vi i Värmland naturligtvis är glada för att vi efter många år med bl.a. motioner i denna riksdag äntligen har fått en flygplats som inte hotas av nedläggning på grund av bullerstörningar i omgivningen. Det är bara så att när vi väl fick denna nya flygplats färdigbyggd infördes restriktioner för vår flygtrafik, framför allt på Stockholm, som näringslivet i Värmland i så hög grad är beroende av. I dag är det svårare än någonsin att få en plats på planet från Karlstad till Stockholm, antingen vi nu behöver det för arbete och uträttande av ärenden i Stockholm eller för förbindelser med utlandet. Goda flygförbindelser är mycket angeläget för industrin i Värmland som arbetar med globala kontakter. Det är naturligtvis en paradox att man får en ny flygplats och sedan omedelbart får restriktioner som inskränker denna flygtrafik till ett sämre läge än vad vi hade tidigare med en mindre och ännu mer centralt belägen flygplats. Jag nämner denna paradox och vill gärna tro att det kommer att bli en förbättring härvidlag. Denna förbättring måtte då inträffa i modern tid så att vi inte står där med den problematik som vi alltför mycket har blivit lidande av. Jag vill också peka på osäkerheten kring Vänernsjöfarten. Det har framgått att det krävs ännu en utredning av denna synnerligen angelägna form av godstransporter. Vi har ett utomordentligt stort system av insjötrafik från centrum av Värmland ända ned till Göteborg och med utfart till de stora världshaven. Detta ligger nu åter i något slags kannstöperier där man skall utreda framtiden för ett trafiksystem som naturen själv har skapat. Detta sammanhänger med Trollhätte kanal och de förbättringar som där behöver ske. Fru talman! Jag dristar mig här och nu att fråga om det inte är lika bra att man tar upp den gamla diskussionen om att bygga en ny kanal från sydspetsen av Vänern västerut till Uddevalla och Byfjorden. Detta förslag som på 60-talet var uppe till diskussion är inget oöverkomligt, men då hade man inte de utomordentligt goda tekniska förutsättningar som man nu har för att bygga det som kanske ter sig något vidlyftigt. Jag tror att det inom ramen för dagens teknik skulle kunna, inte bara vara möjligt utan rent av också ekonomiskt. Då kommer vi ifrån alla problem med Göta älv och vad som eljest kan tillföras den sidan. Fru talman! Jag vill också för femtioelfte gången peka på vägarnas beskaffenhet i Värmland. Som alla vet är Värmland ett mycket centralt beläget län. Det ligger i centrum av Norden. Om man skall utropa en nordisk huvudstad vore det rimligt att utnämna Karlstad. Karlstad har tidigare diskuterats som en lämplig kansliort för Nordiska rådet. Jag förstår nu att min talartid är till ända. Jag tackar för tillfället att få peka på det väsentligaste jag vet av geografin i Sverige - ja, i norra Europa - och det är faktiskt Värmland.
Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag upptar kammarens tid ytterligare, men när en länskollega begär ordet måste man som ansvarig talare för utskottsgruppen replikera på ett sådant inlägg. Jag vill för en gångs skull helt instämma i det som Göthe Knutson avslutade med. Det är något särskilt med Värmland. I övrigt tar Göthe Knutson upp ett par synpunkter som vi har behandlat i utskottets betänkande, men av tidsnöd hann jag inte att ta upp dessa i mitt huvudanförande. Det gäller bl.a. oron för Vänernsjöfarten. I den konkurrenssituation som nu uppstår med sänkta banavgifter och förbättrade förutsättningar för järnvägen är det klart att man kan känna en viss oro för att sjöfarten skulle komma i en svår konkurrenssituation. Men genom detta betänkande ger vi Sjöfartsverket större ansvar för planering i infrastruktursammanhang både regionalt och nationellt. Vi förutsätter att Sjöfartsverket verkligen följer utvecklingen av Vänernsjöfarten och snarast - om så behövs - återkommer till regeringen med förslag till förbättringar. När det gäller Göthe Knutsons synpunkter på flygplatsen i Karlstad vill jag påminna Göthe Knutson om att det var vi själva i länet som sade att vi, när vi bygger en ny flygplats, skall ha de strängaste miljökrav som tänkas kan. På den tiden hade SAS, som då i huvudsak trafikerade Karlstad, också relativt miljövänliga flygplan. Dessa har nu sålts ut och därför måste man använda mindre flykplanstyper för transporter till och från Karlstad. Detta gör att det blir ett tryck på vägsystemet och järnvägssystemet, och jag instämmer med Göthe Knutson att där behöver Värmland mer.
Fru talman! Jag tackar för inlägget från Jarl Lander som jag uppfattade som positivt. Jag vill bara peka på att vi inte hade för avsikt att ställa så stränga krav på flygtrafiken vid den stora nya flygplatsen som kostade ett antal miljoner att det uteslöt en förbättring av flygtrafiken. Som jag påpekade har det blivit en försämring, och det är ju paradoxalt. Karlstads flygplats är nu dessvärre känd också i utlandet. Det är svårt komma till Karlstad därför att planen är överfulla. Och undra på det när man använder plan som har en tredjedel av den kapacitet som de tidigare planen hade! Men flygplatsen är fin och bra, och det är bara fråga om att åstadkomma litet rotation och ändra på åsikterna hos en och annan centralt placerad person. Jag vill också peka på att Vänernsjöfarten givetvis bör vara central i en diskussion med tanke på att man skeppar ut så mycket gods. Jag uppfattade Jarl Lander som positiv. Han sade ingenting om den idé som jag tog upp på nytt. Man borde helt enkelt skapa en ny kanalled, och det är inte uteslutet i en tid av ytterligt modern teknik. Det var annat när Baltzar von Platen stod för byggandet av Göta kanal. Det finns naturligtvis andra transportproblem i Värmland. Järnvägstrafiken är utomordentligt angelägen. Men när det gäller passagerartrafiken är det fullsatt på de nutida tågen. De gamla godsvagnarna finns där.
Fru talman! Jag måste säga att jag är skeptisk till sådana projekt som Väner kanal eller Dala kanal i dagens transportsystem. Jag tror inte att den typen av trafik klarar detta med just in time-systemet. Fru talman! Jag instämmer i det som Göthe Knutson sade om behovet, men det är inte behoven som behandlas i det här betänkandet, utan det är målsättningar, inriktningar osv. för transportpolitiken. Jag vill hänvisa Göthe Knutson till det som står överst på s. 152 i utskottets betänkande och till den förklaring som finns om orsaken till att alla motioner om investeringar osv. redovisas i tabellformat i betänkandet.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
Fru talman! Jarl Lander var nu så positiv som jag sällan har hört honom, och det är jag tacksam för. Att han inte tror på byggandet av en ny kanal kan tillskrivas det faktum att det förslaget kom litet häftigt från mig här och nu. Men jag är glad över det stora intresse som detta har väckt med tanke på tillströmningen av ledamöter till kammaren.

Fru talman! I detta betänkande lämnas förslag om ändringar i påföljdssystemet. Förslagen härrör dels från den parlamentariskt tillsatta Straffsystemskommitténs förslag, Ett reformerat straffsystem, dels från en promemoria framtagen inom Justitiedepartementet, som heter Påföljder för unga lagöverträdare. Vi moderater har en annan åsikt än utskottsmajoriteten om flera av betänkandets förslag. Det gäller inte minst åsikterna om hur framtidens påföljdssystem för unga lagöverträdare skall se ut. Här är regeringen fortfarande oroväckande passiv. Vi moderater har vid upprepade tillfällen lagt fram förslag som tar itu med ungdomsbrottsligheten på ett mer aktivt sätt. En del av förslagen har fått stöd av andra partier. Förslaget om medling resulterade i ett tillkännagivande av riksdagen förra våren, då samtliga partier utom socialdemokraterna stödde vårt förslag. Regeringen har efter cirka ett år litet motvilligt, som vi uppfattar det, kommit med ett förslag om försöksverksamhet med medling. årsåldern, det s.k. Österåkersprojektet, framkommer det klart hur viktigt det är att det blir en reaktion på brottsliga handlingar och att reaktionen måste komma tidigt. Ett antal både äldre och yngre intagna fick svara på frågan vad som gjordes och vad som skulle ha gjorts på ett tidigt stadium i den brottsliga karriären. Svaren är till 98 % mycket entydiga: Det gjordes i princip ingenting när första kontakten med polis skedde. Eventuella samtal med sociala myndigheter skedde så pass lång tid efter gärningen att man som ung hade svårt att koppla ihop konsekvenserna med handlingarna. Av detta borde vi dra slutsatsen att det är bättre att reagera nu än att behöva låsa in dem när de har passerat en viss åldersgräns. Som det är i dag kommer oftast reaktionen för sent och saknar oftast verkan. Fru talman! Rättsstatens viktigaste uppgift är att skydda medborgarna mot våld, intrång och andra övergrepp från såväl enskilda som det allmänna. Människor måste kunna känna trygghet i sina hem och på gator och torg - vad som med ett annat ord kallas rättstrygghet. Den formuleringen kan förmodligen de flesta partier i den här kammaren ställa upp på, men det handlar inte om ord utan om handling. Att garantera medborgarnas rättstrygghet är en av statens allra viktigaste uppgifter. Under innevarande mandatperiod har den sittande regeringen och dess stödpartier drivit igenom kraftiga besparingar på rättsområdet. Värst har polisen drabbats. Resultatet är att antalet anmälda brott har ökat och att uppklarningsprocenten minskat. De viktigaste insatserna i kampen mot brottslighet och drogberoende måste komma tidigt i en människas liv. För att lösa denna viktiga fråga måste familjens roll lyftas fram betydligt mer än vad som är fallet i dag, men även skolans ansvar och uppgift måste tydliggöras. Familj, skola och samhälle måste tidigt hindra unga från att dras in i kriminalitet och drogmissbruk. I egenskap av vuxna - föräldrar, lärare, politiker eller vilka roller vi än har här i samhället - har vi det yttersta ansvaret för att den kommande generationen får så goda förutsättningar som möjligt att växa upp till laglydiga medborgare och få ett ordnat liv. Vår uppfattning om normbildningen i samhället finns vidareutvecklad i en reservation till detta betänkande. Trots goda insatser går det snett för en del av våra unga. Oavsett orsaken till misslyckandet, måste samhället tidigt kunna fånga upp och tillrättaföra dessa unga människor som annars riskerar att fastna i drogmissbruk, brottslighet och misär. Att inte reagera är att göra de här ungdomarna en björntjänst. Fru talman! Till detta betänkande finns 16 reservationer. Vi moderater finns med på 10 av dem. Jag kommer att ta upp det viktigaste i de flesta reservationer där vi finns med. Vi står naturligtvis bakom samtliga reservationer, men yrkar för tids vinnande endast bifall till reservation nr 1. Vi tycker att möjligheten att döma till villkorligt fängelse bör prövas. Inte minst skulle detta vara viktigt avseende unga vanekriminella. Det kan innebära att när den unge begått ett brott dömer domstolen till t.ex. skyddstillsyn med tillägget villkorligt frihetsstraff, vars längd anpassas efter den brottslighet den unge gjort sig skyldig till. Döms den unge för ett nytt brott under löptiden, bär han med sig det gamla villkorliga straffet som en ryggsäck. Då han samlat på sig en tillräcklig ryggsäck faller frihetsstraffet ut. Det kommer då att vara så pass långt att man kan utnyttja tiden meningsfullt för den unges rehabilitering. Vårt förslag om villkorligt fängelse finns ytterligare utvecklat i en reservation till betänkandet. I likhet med majoriteten i utskottet är vi positiva till att samhällstjänsten permanentas. Samhällstjänsten är ett alternativ till fängelse. Erfarenheterna från försöken är positiva. Men det förslag som majoriteten i utskottet står bakom kommer inte att kunna spela den viktiga roll i påföljdssystemet som vi moderater önskar. Detta gäller främst de unga brottslingarna. Unga brottslingar har inte nåtts av försöksverksamheten med samhällstjänst i den utsträckning som vi anser skulle ha varit önskvärt. Orsaken är att unga lagöverträdare sällan döms till fängelse. De fåtal ungdomsbrottslingar som döms till fängelsestraff är oftast så tungt belastade att de inte har den stabilitet som faktiskt är nödvändig för att kunna genomföra samhällstjänst på ett vettigt sätt. Här föreslår vi moderater två möjliga vägar för att komma till rätta med det angivna problemet. En möjlighet är att man gör samhällstjänsten till en självständig påföljd, dvs. att man slopar kopplingen till fängelsestraffet. Ett annat sätt att närma sig problemet är att man sänker ribban litet grand för att döma unga till fängelse. Men bestämmelsen om när unga får dömas till fängelse måste i så fall kompletteras, så att det framgår att den unge i första hand skall dömas till samhällstjänst. Vårt förslag till utökad användning av samhällstjänst för unga lagöverträdare innebär att vi inte ser något behov av regeringens förslag till ungdomstjänst, som enligt vår åsikt endast kommer att försämra överskådligheten i påföljdssystemet. Fru talman! Vi välkomnar att intensivövervakning med elboja införs som en självständig påföljd, men i nuläget är vi inte beredda att utvidga användningen av elektronisk fotboja till att omfatta dem som döms till tre månaders fängelse. Dessa brottslingar är ofta ganska tungt belastade. De har oftast begått våldsbrott eller tillgreppsbrott. Vi tycker att man måste visa hänsyn till brottsoffrens och allmänhetens berättigade krav på rättstrygghet och att det är lämpligt att stanna vid fängelsestraff på två månader. I detta sammanhang, fru talman, vill jag också påpeka att vi moderater i första hand ser elektronisk fotboja som en möjlighet och en sista chans att slippa fängelse första gången man begår ett brott som förtjänar upp till två månaders fängelse. Regeringen fullföljer nu den borgerliga regeringens påbörjade reformarbete med att avskaffa halvtidsfrigivningen för fängelsedömda. Detta är bra, och det är inte fel att ändra sig - detta sagt med tanke på att socialdemokraterna tidigare varit litet ovilliga att avskaffa den obligatoriska halvtidsfrigivningen och att de i opposition faktiskt röstade emot förslaget att avskaffa halvtidsfrigivningen vid fängelsestraff upp till två år. När det gäller det fakultativa inslaget vid bedömningen av frigivning tycker vi dock att utskottsmajoriteten borde ha varit beredda att gå ett litet steg längre. Föreliggande majoritetsförslag innebär visserligen möjlighet att senarelägga frigivningen. Men vårt förslag innebär dessutom att det skall bli möjligt att bestämma tidpunkten för frigivning med hänsyn tagen till den intagnes skötsamhet i allmänhet. Det bör löna sig att sköta sig och uppträda på ett korrekt sätt även - eller speciellt kanske - i fängelse. Vidare tycker vi att man kan göra undantag för unga lagöverträdare. Man bör kunna särbehandla de unga, de som inte har fyllt 21 år, inom den här ramen. Men även när det gäller de unga lagöverträdarna tycker vi att skötsamhet skall löna sig. Påföljdssystemet måste präglas av tydlighet. Det är mycket viktigt. Detta gäller inte minst våra unga lagöverträdare. Enligt vår mening bör utgångspunkten vara att rättsväsendet, inte socialtjänsten, skall reagera på brott. Då undviker man sammanblandning av strafftänkandet och den här frivilliga vården. Vi anser att påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten skall avskaffas. Detta gör vi trots att regeringen faktiskt i det liggande förslaget har ansträngt sig litet grand för att strama upp reglerna. Utskottsmajoriteten är enligt liggande förslag beredda att förlänga den tidsfrist inom viken förundersökningen skall vara avslutad och åtal väckt beträffande den som är under 18 år från dagens fyra veckor till sex veckor. Motivet är socialtjänstens belastning. Vi finner motivet till förlängningen av tidsfristen minst sagt anmärkningsvärt. Enligt vår bestämda uppfattning löses inte ett resurs och kapacitetsproblem med förlängda köer. Det gäller i det här fallet, men också i många andra sammanhang i vårt samhälle. Vi föreslår att en ny form, benämnd ungdomsstraff, införs för dem som är under 18 år och döms till fängelse. Verkställigheten bör ske inom kriminalvårdens ram och inte i regi av Statens institutionsstyrelse som regeringen föreslår i sitt förslag till s.k. sluten ungdomsvård. Det är inte bra att låta en och samma huvudman ansvara för både tvångsvård av ungdomar och renodlad straffverksamhet. På nytt föreslår vi att familjegruppskonferens införs som påföljd för unga lagöverträdare. Erfarenheterna från Nya Zeeland är goda. Det är viktigt att lära de unga att ta ansvar för sina handlingar och få medkänsla för brottsoffret. I denna reservation finns samtliga partier med utom Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vad är det som hindrar er att gå med på familjegruppskonferens? Är det en allmän inställning att samhället är viktigare än familjen då det gäller våra unga? Det är faktiskt lätt att misstänka det om man betraktar föräldrarnas roll under utredning och process. I dagsläget är det faktiskt så illa att de föräldrar som inte är vårdnadshavare inte informeras om ett barn begått ett brott, än mindre kallas till förhöret. Vidare gäller att vårdnadshavaren skall kallas. Men den sociala tjänstemannen skall närvara vid förhöret. Föräldrarna behöver inte heller kallas till en rättegång där deras barn är inblandade. Och då en vårdnadshavare är närvarande är han berättigad till samma ersättning som ett vittne. Den moderata familjepolitikens främsta syfte är att ta vara på den styrka och den vilja till ansvar som varje dag kommer till uttryck i familjemedlemmarnas omsorg om varandra. Det här gäller faktiskt både i den traditionella kärnfamiljen och i andra typer av familjebildningar. Separationer eller nya förhållanden får aldrig leda till att ett barn inte ges det bistånd och det stöd som barnen faktiskt har rätt till. Familjepolitiken måste läggas om så att familjen betyder mer och politiken mindre. I dag är det möjligt att ta blod och urinprov på dem som är över 15 år när de misstänks för att vara påverkade av narkotika. Vi fick kämpa länge i denna kammare för den möjligheten, som i dag är ett viktigt instrument i kampen mot narkotikan. Det är för oss moderater obegripligt att majoriteten fortsätter att motsätta sig möjligheten att ta prov på dem som inte fyllt 15 år. Vi vet att en del ungdomar i dag provar narkotika mycket tidigt. Inget borde vara naturligare än att så tidigt som möjligt ta itu med begynnande drogmissbruk. Jag vill faktiskt vädja till övriga partier. Tänk över detta förslag än en gång! Gör det inte för Moderaternas skull utan för de ungdomar där möjligheten att hindra ett bestående och påbörjat drogberoende skulle öka om man så tidigt som möjligt fick chansen att sätta in alla resurser för att förhindra en fortsatt droganvändning. En stor del av riksdagens partier är i dag beredda att rösta för att effektivisera efterlevnaden av reglerna i brottsbalken om otillåten utlämning av videogram. Det är bara Socialdemokraterna och Vänstern som fortfarande tvekar. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga detta: Trots goda insatser från föräldrar, skola och andra i samhället går det snett för en del av våra ungdomar. Samhället måste ha en beredskap för detta. Det är förödande att avvakta tills den unge hunnit skaffa sig en kriminell identitet och utveckla ett drogberoende. Det gäller att stämma i bäcken. Vi moderater föreslår en mängd åtgärder för att förebygga och i ett tidigt skede fånga upp och tillrättaföra unga människor som annars riskerar att fastna i brottslighet och drogmissbruk.

Fru talman! Riksdagen har här att behandla regeringsförslag om ytterligare ändringar i påföljdssystemet. Enligt Centerpartiets mening är det ett viktigt mål för reformering av straffsystemet att skapa ett sammanhållet system med olika straff vilkas användning i enskilda fall styrs av samma typ av kriterier. Det övergripande målet måste vara ett påföljdssystem som tillgodoser de krav på proportionalitet, rättvisa, klarhet, förutsägbarhet och konsekvens som måste ställas och som präglas av humanitet. År 1992 tillsattes den s.k. Straffsystemkommittén, som i oktober 1995 presenterade sitt slutbetänkande Ett reformerat straffsystem. Kommittén har presenterat en övergripande översyn av brottsbalkens påföljdssystem. Centerpartiet anser att reformeringen av påföljdssystemet bör fortsätta i enlighet med Fru talman! Många ungdomar bryter någon gång mot lagen. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att de allra flesta ungdomarna inte fortsätter med brottslig verksamhet eller i en "brottskarriär" om man får använda det uttrycket. Huvuddelen av de ungdomar som begår brott kommer inte att bli kriminella som vuxna. Detta förtar dock inte det faktum att det finns ett fåtal unga som behöver tydligare signaler från samhället för att förstå att de gått över lagens råmärken och att de är inne på fel väg. För dem är obehaget vid brottsupptäckt inte tillräckligt - särskilt om detta inte kompletteras med andra åtgärder. Fru talman! Centerpartiet anser att samhällets reaktion på ungdomsbrott måste präglas av snabbhet och av ett fast och konsekvent agerande. Första gången ett brott upptäcks kan det ofta vara tillräckligt med en tillrättavisning av polis eller åklagare. I detta ingår t.ex. att fordra att den unge bidrar med att ställa till rätta efter sig och gottgöra den skada som handlingen orsakat. Om den brottsliga verksamheten fortsätter krävs dock att samhället reagerar med skarpare sanktioner. Det är viktigt för ungdomar att påföljdssystemet är klart, enkelt och överskådligt. Speciellt för unga lagöverträdare är det också viktigt att sambandet mellan brott och påföljd klart framgår. Barn och ungdomar skall inte gång på gång kunna ertappas med brottslig verksamhet utan att de riskerar ingripande påföljder. Det svenska påföljdssystemet är huvudsakligen utformat för vuxna lagöverträdare. När det gäller ungdomar över 15 år som bryter mot lagen har Centerpartiet hävdat att det behövs nya former av påföljder som kan användas i stället för de traditionella påföljderna. Även om det är bra att regeringen nu föreslår en ny påföljd för ungdomar, sluten ungdomsvård, behöver de alternativa sanktionsformerna utvecklas. En sådan är medling mellan gärningsman och brottsoffer. Centerpartiet har under lång tid hävdat medling som ett effektivt alternativ. Gärningsmannen och brottsoffret träffas och diskuterar det skedda under ledning av en medlare. Syftet med mötet är att ett avtal skall ingås om hur gärningsmannen kan gottgöra brottsoffret. Grundläggande för att medling skall komma till stånd är förstås att brottsoffret frivilligt går med på ett medlingsförsök. Initiativet till medling bör enligt Centerpartiets mening ske under ett tidigt stadium av det rättsliga förfarandet. Initiativ till medlingsförsöket bör tas av polisen i samråd med sociala myndigheter. Här har närpoliserna en mycket viktig funktion att fylla. Lyckas medlingsförsöket och det resulterar i att den unge lagöverträdare gör rätt för sig, bör förfarandet resultera i åtalsunderlåtelse. Riksdagen uttalade under förra riksdagsåret att medlingsverksamhet bör införas på försök i hela landet. Vi är förvånade över att regeringen ännu inte har vidtagit några åtgärder. Mot denna bakgrund är det motiverat att begära att regeringen skyndsamt återkommer med förslag. Det kan inte vara nödvändigt med ytterligare utredningsarbete. En annan form av medling som bör prövas är familjegruppskonferenser. I en familjegruppskonferens deltar en av samhället utsedd konferensledare, någon från den sociala myndigheten, någon från polisen, den unge brottsförövaren och dennes familj samt brottsoffret. Familjegruppskonferensen går ut på att alla deltagande parter skall bli eniga om vad den unge lagöverträdaren skall göra för att gottgöra målsäganden för den uppkomna skadan. Om inte alla parter lyckas bli eniga överlämnas målet till polis och åklagare för avgörande i vanlig domstol. Detta är alltså en form av medling där kretsen av deltagare i försöket att komma överens om gottgörelse för målsäganden har vidgats. Enligt Centerpartiet bör denna modell prövas på försök i Sverige. Fru talman! Jag står självfallet bakom de reservationer där jag finns med, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 10 och 11.

Fru talman! Vi i Vänsterpartiet delar den bedömning som regeringen och flera av remissinstanserna gör av den totala reform av straffsystemet som Straffsystemkommittén har presenterat, dvs. att den inte bör genomföras i sin helhet. Det är nödvändigt att arbeta vidare med kommitténs förslag och att komma med ytterligare överväganden i det sammanhanget. Vi är positiva till de förslag om samhällstjänst som regeringen lägger fram i denna proposition. I likhet med regeringen anser vi att det blir ett tydligt alternativ till fängelse i och med de förändringar som nu görs. Tyvärr har inte möjligheterna till samhällstjänst utnyttjats i önskad utsträckning. Det är vår förhoppning i Vänsterpartiet att det blir annorlunda i och med dessa förändringar. Fru talman! Jag skall ta upp de frågor där vi i Vänsterpartiet har en annan uppfattning än regeringen. Jag börjar med den allra viktigaste frågan, som flera talare här tidigare har berört. Det handlar då om påföljder för unga lagöverträdare. Hur skall vi då möta ungdomar som begår brott? Enligt regeringens förslag utökas rättsväsendets inflytande över påföljderna när ungdomar begår brott. Till en del får domstolarna ett större inflytande över den vårdplan som socialtjänsten lägger fast. Jag måste säga att jag är väldigt glad över att socialdemokraterna vidhåller att det är socialtjänsten som skall ha huvudansvaret för ungdomar som begår brott men man ger domstolarna ett större inflytande över de vårdplaner som socialtjänsten presenterar. I det sammanhanget är det positivt att den tid som socialtjänsten har på sig för att presentera en vårdplan nu förlängs från fyra till sex veckor. Att ge domstolarna ett så stort inflytande över vårdplanen anser vi i Vänsterpartiet är fel. Det är socialtjänsten som har den utbildning, den erfarenhet och den kunskap som behövs för att göra en vårdplan. Den kompetensen saknas vid domstolarna. Vi vänder oss därför emot det förslaget. I diskussionen om att rättsväsendet skall få ett större inflytande över påföljderna för de unga brukar argumenten vara två. Det ena argumentet är att det från samhällets sida klart och tydligt skall markeras att den unge mycket tydligt skall få veta vad som är rätt och fel. Dessutom skall man snabbt få koppling och en påföljd kopplad till brottet. Det andra argumentet brukar vara att rättssystemet skall vara klart och tydligt och att det även skall gälla för unga lagöverträdare. Vidare handlar det om att socialtjänsten i dag i alltför stor utsträckning misslyckas med att vidta åtgärder som förhindrar ungdomar att begå brott. För oss i Vänsterpartiet är det här ett avigt resonemang. I mångt och mycket stämmer det att socialtjänsten många gånger har misslyckats med de åtgärder som vidtagits när unga människor har begått brott. Det stämmer också att domstolarna i mångt och mycket har förlorat förtroendet för socialtjänsten och dess förmåga att faktiskt kunna göra något som är relevant. Debatten borde i stället handla om hur vi kan utveckla socialtjänsten. När nu socialdemokraterna och regeringen är överens om att den här gruppen av unga brottslingar skall höra hemma under socialtjänsten anser vi att det är förvånansvärt att man inte diskuterar bristerna och förändringarna i socialtjänsten. I dag har man ju i många kommuner skurit ned så kraftigt på socialtjänsten att det inte är att tänka på någon institutionsplacering, inte ens för ungdomar som har begått brott. Många socialsekreterare arbetar i dag under ett ok; det finns inte några pengar till placeringar. Man kan inte ens uppfylla det som socialtjänsten och LVU egentligen säger. Då blir det för litet av ingripande påföljder. Man lyckas inte heller bryta ungdomarnas brottsmönster. Detta är allvarligt. Men lösningen kan inte vara att domstolarna skall få ett större inflytande. Lösningen kan heller inte vara att domstolarna skall avgöra om en vårdplan är tillräckligt ingripande ifall socialtjänsten inte har några möjligheter att skapa en vårdplan som egentligen bygger på de behov av vård som den unge har. Vi i Vänsterpartiet ser det som en risk att ansvaret nu till stor del lyfts över till domstolarna och rättsväsendet. Det gäller ju den nödvändiga debatten om socialtjänsten och dess utveckling - resurserna till socialtjänsten, metodutvecklingen och de institutionsplaceringar som man tidigare har kunnat använda sig av - men också att trycket på att detta skall fortsätta i en mera positiv riktning inte kommer till stånd. Nu lyfter man ju till en viss del undan ansvaret på den tydligaste gruppen. Det stora problemet, anser vi i Vänsterpartiet, är att socialtjänsten inte heller tidigare har ingripit tillräckligt kraftigt. Ofta finns det en historia bakom de ungdomsbrottslingar som hamnar i våra domstolar. De har alls inte varit okända för socialtjänsten tidigare, tvärtom, men man har inte kunnat vidta tillräckliga åtgärder. Därför anser vi i Vänsterpartiet att detta med att lyfta över frågorna på domstolarna och att satsa resurser på domstolarna är fel väg att gå. Det är viktigt, anser vi i Vänsterpartiet, att de här ungdomarna får lära sig vad som är rätt och fel. Det är en självklarhet att de måste ta ett större ansvar för sina handlingar och att de i större utsträckning skall kunna dömas även som vuxna. Den som har arbetat med sådana här ungdomar och grupper vet att de flesta av dem känslomässigt och utvecklingsmässigt inte befinner sig på nivån 15-18 år. I stället befinner de sig ofta känslomässigt och utvecklingsmässigt på en mycket lägre nivå. Att i det sammanhanget från vuxenvärlden och från politiker tala om att de här personerna måste ta ett större ansvar är att smita undan, att lägga ett större ansvar för utvecklingen på ett barn än på oss själva. I förslaget talas det om att införa en ny påföljd, sluten ungdomsvård. På ett sätt skulle den påföljden kunna vara positiv. Det finns förvisso en del i propositionen som skulle kunna vara positivt. Man säger ju att det här enbart skall användas i den utsträckning och för brottslighet som är så allvarlig att man redan i dag döms till fängelse samt att detta är ett led i strävandena att se till att vi inte skall ha några som är under 18 år på våra fängelser. I så fall skulle jag kunna se väldigt positivt på detta.

Om det här verkligen skulle vara alternativet till fängelse borde man göra precis som Riksåklagaren och en del andra remissinstanser har sagt. Man borde alltså införa ett förbud mot att döma dem under 18 år till fängelse och enbart använda sig av denna påföljd. Mot den bakgrunden yrkar vi avslag i det avseendet. Det är mycket, fru talman, som skulle kunna sägas när vi talar om just den här gruppen av ungdomar. Det är oerhört viktigt att man lyckas förändra utvecklingen. Därför står vi i Vänsterpartiet också bakom den reservation som handlar om familjegruppskonferenser och medling. Framför allt gäller det familjegruppskonferenserna, där man på ett helt annat sätt väljer en metod som handlar om att fostra våra unga, även till att ta ansvar för de brott de begår. Vidare handlar det om att tillsammans med sin familj och andra anhöriga få stöd och hjälp i utvecklingen när det gäller att ta ansvar och att faktiskt ställa saker och ting till rätta. Det är en metod som vi i Vänsterpartiet tror på. De här barnen behöver fostras, inte straffas. Det är en väsentlig skillnad. I familjegruppskonferenser är den unge delaktig och får ta del av ansvaret. Ansvaret delas också med övriga deltagare i familjegruppskonferensen. Man ser även till att den unge får stöd och möjlighet att delta och ta sitt ansvar. Därför ser vi i Vänsterpartiet det som olyckligt att man skall utreda ytterligare och att man skall hålla på så länge innan vi kan införa detta. Vi i Vänsterpartiet tror att om man vid de första brotten man begår får möta den här typen av åtgärd skulle mycket vara vunnet. Fru talman! Min tid är snart ute. Jag skall ta upp en enda sak till. Det handlar om halvtidsfrigivning. Regeringen tar nu steget fullt ut och avskaffar halvtidsfrigivning även för långtidsdömda. Det anser vi i Vänsterpartiet är ett dåligt förslag. Det är dåligt genomtänkt. Regeringen har tidigare lagt fram förslag där man har pekat på att de långtidsdömdas situation är annorlunda och att skadeverkningarna av dessa långa fängelsestraff är påtagliga. Det finns ingen obligatorisk halvtidsfrigivning. Genom att man slopar möjligheten till halvtidsfrigivning för långtidsdömda försämrar man ytterligare för den här gruppen. Jag tycker att det är viktigt att se att samhällsskyddet är otroligt viktigt. Men det finns faktiskt i dagens regler. Man får inte halvtidsfrigivning om man har begått grova brott. Om det har varit allvarlig brottslighet som riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa eller om brottet har ingått som ett led i en yrkesmässig eller organiserad brottslighet får man inte friges förrän två tredjedelar av strafftiden avtjänats om det föreligger risk för återfall. Samhällsskyddet finns alltså redan i dag. Därför är det befogat att man har möjlighet till halvtidsfrigivning. Vi vet ju att skadeverkningarna är stora. Jag står givetvis bakom alla Vänsterpartiets reservationer. Men för tids vinnande skall jag bara yrka bifall till reservation 9.

Fru talman! Regeringen föreslår ändringar i påföljdssystemet som Miljöpartiet kan stå bakom. Men jag vill ändå göra några kommentarer till betänkandet. I betänkandet konstateras hur svårt det är att få ett överskådligt påföljdssystem. Straffsystemkommittén har nämnts här tidigare. Kommitténs utredning Ett reformerat straffsystem föll ju inte helt i god jord. Men ambitionen var att få just denna överskådlighet. Det har också visat sig att det är svårt när man samtidigt har en strävan att hitta alternativ till fängelsestraff. Det bygger ju på samtycke från den åtalade. Därför blir det ännu mer komplicerat att göra det överskådligt. Men visst är det en strävan som vi inte skall sluta att ha, så att allmänheten också kan få en förståelse för hur systemet är uppbyggt. Jag hade själv väldigt svårt att förstå det när jag började i utskottet, så det är mycket komplicerat. Strävan att få trovärdiga alternativ till fängelsestraff hade vi också i kommittén. Nu försöker man genomföra några av alternativen, t.ex. samhällstjänst. Man höjer antalet timmar upp till 240. Påföljden permanentas och utvidgas och kan även användas vid villkorlig dom och vid skyddstillsyn. Det här tycker vi är bra. Även inensivövervakning med elektronisk kontroll permanentas vid fängelsestraff på upp till tre månader. Men här vi en kommentar. Jag har en reservation som jag yrkar bifall till. Det är reservation 4. Jag vill inte att man skall sluta vid tre månader och sedan lägga förslaget på hyllan. I Straffsystemkommittén föreslogs fängelsestraff på upp till ett år. Jag tycker i alla fall att man skall kunna fortsätta med en försöksverksamhet vid straff på mellan tre och sex månader. Den här påföljden ger nämligen den dömde en möjlighet att förändra sin livssituation. Det tycker jag skall erbjudas och man får se hur det går med försöksverksamheten. Åtgärder vidtas under verkställigheten för att främja den dömdes återanpassning i samhället. Det är det som vi tycker är positivt med denna straffpåföljd. Den som vill kan byta livsstil och har ett utomordentligt tillfälle att välja elboja. Utskottets skäl till avslag på reservationen är att allmänhetens förtroende riskeras om skillnader i fråga om ingripande skulle bli alltför påtaglig mellan å ena sidan elboja, å andra sidan anstalt. Det här uttalandet stämmer inte. Man konstaterar också i utskottsbetänkandet att försöksverksamheten fungerat väl även beträffande dem som dömts till de längsta straffen samt att verkställighetsformen ställer krav på ordnade förhållanden. Det är ju det som är poängen. Dessa människor skall äntligen få chans till ordnade förhållanden, få hjälp med bostad, sysselsättning, övervakning och åtgärdsprogram. Utskottet säger även att gjorda erfarenheter tyder på att de som genomgått intensivövervakning har funnit detta väl så betungande som ett fängelsestraff. Vidare säger man: Ingenting har framkommit som tyder på att intensivövervakning skulle uppfattas som en lindrig verkställighetsform. Kravet på en tydlig straffrättslig reaktion har således tillgodosetts. Det här motsäger motiveringen för avslag på min reservation. Jag skulle vilja att socialdemokraterna utvecklar varför man har avslagit försöksverksamheten. Det är faktiskt motsägelsefullt i betänkandet. Vi stöder också bestämmelserna om villkorlig frigivning. Att halvtidsfrigivning slopas och görs enhetlig till två tredjedelar av tiden i anstalt tycker vi är bra. När det gäller reformering av påföljdssystemet för unga lagöverträdare begärde Miljöpartiet i en motion 1996 i samband med budgetbehandling ungefär det som regeringen nu föreslår. I första hand skall ungdomarna vara en angelägenhet för socialtjänsten. Men innehållet i socialtjänstens yttrande skall bli utförligare och innehålla en vårdplan. Domstolen skall pröva om socialtjänstens planerade insatser är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet. Precis så tyckte vi också i den motion som jag refererade till. Vi anser också att förutsägbarheten, konsekvensen och proportionaliteten skall ges större utrymme. Det får de nu i och med förslaget om sluten ungdomsvård som en ny frihetsberövande påföljd. Påföljden är tidsbestämd och skall verkställas av Statens institutionsstyrelse. Alice Åström sade att man i Vänsterpartiet inte tycker att det är bra därför att socialtjänsten har ansvaret och kan ta det. Ändå har det visat sig att det inte har fungerat fullt ut. Alice Åström tyckte, vad jag förstod, att skälet var brist på pengar. Jag tror att det även kan bero på andra saker. Det blir mycket intressant att följa upp detta och att se hur det kan förändras när domstolen har ett större inflytande. Jag tycker att det är välkommet. Jag tycker också att det är bra att det står i betänkandet att en utvärdering skall ske när det gäller sluten ungdomsvård. Då får vi ju rätta till det som har blivit fel. Sedan finns det en reservation om familjegruppskonferenser och medling där Miljöpartiet inte står med. Det vill jag förklara. Jag är verkligen anhängare av båda dessa institut. Jag har genom interpellationsdebatter och genom kontakter både med grupper i samhället och med folk i departementet arbetat intensivt under en tid för få till stånd detta med medling. Men tyvärr tog det alldeles för lång tid från riksdagens tillkännagivande till dess att någonting hände. Det var där som proppen satt. Nu har Brottsförebyggande rådet och KBA, Kommittén för brottsförebyggande arbete, äntligen fått mandat att sätta i gång. Därför kan jag inte ställa mig bakom reservationen om att arbetet skall påskyndas. Medel skall sökas för medlingsverksamheten i höst, eftersom det precis har tillkännagivits till BRÅ att man skall ta hand om det. En försöksverksamhet måste sättas i gång i hela landet som skall pågå i ett år. BRÅ:s utvärdering av medlingsverksamheten skall vara klar i mars 2000. Jag kan inte förstå hur man kan forcera det arbetet. Jag tycker att det är rimligt med den tiden. När det gäller familjegruppskonferens kan man inte blanda ihop dessa två institut. Jag är också en varm anhängare av familjegruppskonferens, men denna försöksverksamhet har kommit i gång senare, och det skall enligt betänkandet finnas en färdig lagstiftning i oktober 2000. Det måste få ta den tiden, eftersom familjegruppskonferens skall utgöra ett alternativ till fängelse. Man utgår också ifrån att det införs en lagstiftning som är till fyllest. Det är ju inte säkert att familjegruppskonferens kan utformas såsom i andra delar av världen. Det måste ju vara en svensk modell som fungerar. Arbetet är alltså på gång. Det stannar inte upp. Medlingsarbetet hade stannat upp, men nu hoppas jag att det skall flyta och att det skall vara klart till den bestämda tidpunkten. Fru talman! Jag står bakom de reservationer som finns i betänkandet, men jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att replikera på Kia Andreassons anförande. Hon sade att hon var besviken på att det var så lång leveranstid på beslutet om medling. Då vill jag påpeka att om det är så lång leveranstid beträffande medling kanske leveranstiden blir ännu längre för familjgruppskonferens. Om Kia Andreasson verkligen tycker som hon säger, att det är angeläget med familjegruppskonferens är det faktiskt hög tid att lägga in om en beställning hos regeringen. Men förhoppningsvis är det andra krafter som styr här i oktober, och då skall det gå snabbare. Då har Kia Andreasson möjlighet att ge sitt stöd, om Kia Andreasson och hennes parti finns kvar här.
Fru talman! Detta var inte en korrekt beskrivning över hur ärendet har behandlats. Det tog lång tid från riksdagens tillkännagivande därför att det fanns en propp hos regeringen. Så långt är beskrivningen riktig. Men nu har regeringen överlämnat frågan till Brottsförebyggande rådet och Kommittén för brottsförebyggande arbete, och då är det en helt annan sak. Då måste BRÅ och KBA få en rimlig tid att verkställa detta beslut. Det förhåller sig likadant med frågan om familjegruppskonferens. Där har Kommunförbundet fått i uppgift att hantera ärendet, vilket man har gjort. Så där har det inte funnits någon propp. Det är elva kommuner som nu har försöksverksamheter med familjegruppskonferenser, och dessa måste utvärderas därför att det har tidigare inte drivits sådana försöksprojekt. Familjegruppskonferens är någonting nytt. Därför kräver också det sin tid för att det hela skall bli bra. Jag vill att det skall bli bra, så att vi inte skall få några bakslag för att vi har snabbat på alldeles mycket. Jag är verkligen en otålig person, men när det gäller dessa projekt, som jag har satt mig in i, tycker jag att de får kräva den tid som nu har fastställts.

Fru talman! Vi kristdemokrater tycker att detta i stort sett är ett mycket bra betänkande. Vi är också medvetna om att det är utomordentligt svåra avvägningar som här måste göras när det gäller framför allt behandlingen av unga lagöverträdare. Det är då gränssnittet mellan socialtjänsten, kriminalvården och rättsväsendet som är det största problemet. Alice Åström har här haft en del funderingar kring detta. Det är ingen tvekan om att man inom rättsväsendet har upplevt just socialtjänsten som den svaga länken i systemet. Samtidigt är det motbjudande att tänka sig att kriminalvården skall ta över. Jag tycker därför inte att det är så konstigt att regeringen har fastnat för detta mellanläge att försöka att strama upp förfarandet inom ramen för socialtjänsten. Därigenom ökar också tilltron till möjligheterna att få ut någonting gott av den sidan. Detta med familjegruppskonferenser är egentligen det enda som jag något tänkte beröra. Det har varit svårt att hitta på någonting konstruktivt när det gäller unga lagöverträdare. Vi är alla lika bekymrade över att det ser ut som det gör, men vad skall man göra? Här är det ändå fråga om ett visst nytänkande. Det är glädjande att alla partier här i kammaren står bakom ett sådant tänkande, även Miljöpartiet och Kia Andreasson som i och för sig inte har stött reservationen. Men hon säger nu att hon ser positivt på dessa institut. Vad vi har reserverat oss emot är tempot. Vi har yrkat att regeringen bör ges i uppdrag att påskynda utredningsarbetet. Det är väl ändå en rimlig begäran. Det är kanske inte helt korrekt att stapla upp alla dessa hinder som Kia Andreasson gör. Jag tror att det vore värdefullt om man så snart som möjligt kunde sjösätta någonting som skulle kunna kallas för familjegruppskonferenser och som i mångt och mycket liknar det som vi såg i Nya Zeeland. På sitt sätt är det litet olyckligt att välja ett sådant ord som medling. Det slog mig senaste då utskottet hade sammanträde att det egentligen är egendomligt att använda ordet medling. Medling är någonting som vi talar om i det civila och som gäller mellan parter som har rättigheter som står mot varandra och där man försöker att hitta en kompromiss. Här är det trots allt fråga om ett brott som har begåtts, och i grunden är det inte mycket att medla om. Däremot kan man ha en överläggning som kan komma fram till ett resultat som alla kan leva med och som gör att man suspenderar det repressiva systemet. Det vore väldigt bra om man kom fram till ett annat begrepp. Jag såg också benämningen familjerådslag. Det är nästan ännu värre. Det låter som att det rör sig om något slags myshörna. Det är alldeles galet. Det kommer aldrig att uppfattas som någonting seriöst, när man uttrycker sig på det sättet. Men familjegruppskonferens är ett begrepp som träffar i prick. Sedan vill jag till protokollet notera att man inte skall behöva säga att man för tids vinnande yrkar bara på en eller ett par reservationer men att man står bakom alla andra reservationer som finns med i betänkandet. Jag vill vända på det hela och säga: Om jag inte har sagt någonting annat så står jag bakom dessa. Jag yrkar alltså bifall bara till det som jag vill skall tas upp till omröstning i kammaren. Jag vill ha detta till protokollet, så jag inte behöver upprepa denna ramsa varenda gång.